Herr talman! Regeringen är inte pådrivande när det gäller att påverka andra länder att leva upp till de mänskliga rättigheterna för att det är inne. Det finns ett äkta engagemang och en önskan att kunna förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna i världen, Viola Furubjelke. Det är viktigt. Det har riksdagen enats om. Det är det som är regeringens önskan. För att kunna göra det måste vi agera på olika sätt. Ett sätt är att ställa krav i alla sammanhang. Det tror jag att vi är ense om. Vi måste även ställa krav på våra samarbetsländer. Det har vi tidigare varit ense om, t.ex. i utrikesutskottets betänkande om fördelningen av biståndsmedlen från i våras. Jag hörde ingen invändning från Socialdemokraterna mot den skrivning vi gjorde. Det jag sade i mitt anförande är ett upprepande av det som skrevs i betänkandet. När det gäller barnkonventionen slår Viola Furubjelke in öppna dörrar. Jag tror att alla som har sett Sveriges agerande kan vittna om att Sverige i alla sammanhang har varit ett av de mest pådrivande länderna.
Herr talman! Det är bra att regeringen alltid har tyckt att mänskliga-rättighets-frågor har varit väldigt viktiga. Men min fråga gällde det Inger Koch sade i sitt anförande, nämligen att mänskligarättighets-frågor skall ha ett avgörande inflytande över biståndsfrågor. Vi har fem biståndsmål, och mänskliga rättigheter och demokrati är ett av dem. Jag anser inte att något mål kan gå före de andra. De är en samverkande helhet och skall inte rangordnas. Jag anser inte att vi är överens om hur vi skall agera om mänskliga-rättighets-målet skulle stå i strid med något av de andra målen. Det har vi inte heller varit i utskottet. Visst var den socialdemokratiska regeringen och Ingvar Carlsson mycket pådrivande vid barnkonventionens tillkomst. Ingvar Carlsson tog under sin tid som statsminister initiativ till barntoppmötet. Sverige har på grund av detta ett mycket gott renommé. Det vore en enkel sak för regeringen att förklara sig vara fadder för barnkonventionen och ta på sig den rollen internationellt. Det skall vi inte göra bara när vi tycker att det passar oss själva. Också andra länder skall tillmäta Sverige den rollen.
När det gäller synen på mänskliga rättigheter tror jag ändå att vi är överens. Vi måste ställa krav på våra biståndsländer. SIDA betonar nu mycket starkt vikten av att det bistånd vi ger till våra biståndsländer bidrar till en utveckling av respekten för de mänskliga rättigheterna där. Jag minns att vi hade en diskussion om dessa frågor när det gäller Cuba förra året, Viola Furubjelke. Motivet till att avbryta biståndet till Cuba var bl.a. de massiva kränkningar som regeringen utsatte sin egen befolkning för. Där var vi väl ganska överens? När det gäller barnkonventionen anser jag fortfarande att Viola Furubjelke slår in öppna dörrar. Det finns ingen anledning att anklaga regeringen för att inte driva de frågorna. Vi nämner dem i varenda mening när vi träffar de olika länderna i olika sammanhang.
Herr talman! Det finns en fråga som gäller barnkonventionen där regeringen för Sveriges del inte har uppfyllt barnkonventionens krav. Det fanns två frågor, men den fråga som handlar om barnsoldater kommer förmodligen att lösas. Det handlar om att barn inte får exploateras i pornografiskt syfte. Man skall enligt barnkonventionen tillämpa en åldersgräns, men det gör inte Sverige. Vi lät oss nöja med detta i utskottet, därför att vi fick veta att en departementspromemoria var på gång. Inger Koch kan kanske som majoritetsföreträdare tala om huruvida Sverige efterlever barnkonventionen på detta område för tillfället.
Herr talman! Det är precis som jag sade i mitt anförande viktigt att det svenska biståndet inte kopplas ihop med abortfrågan. I många länder i världen anser man att abort är en fråga om mänskliga rättigheter, sett ur barnets perspektiv. Vi i kds anser att man i första hand skall satsa på hälsovård och förebyggande verksamhet. Man skall höja den reproduktiva och den sexuella hälsan, om jag får säga så. Man skall höja kvinnans status generellt sett. Det är ett jättearbete. Jag talade också om den prenatala diskrimineringen, dvs. diskriminering före födelsen. Man aborterar foster på grund av att det har ''fel'' kön.

Herr talman! I debatten om rätten till en säker och legal abort är kds ensamt om sin reservation. Vi skiljer oss åt på den punkten. Inom kds vill man ha en skärpning. Övriga partier anser att det tillkommer kvinnan själv att avgöra om abort är den utväg hon vill tillgripa. Det är väl känt att kds står för en helt annan linje än de övriga riksdagspartierna. Jag är glad att inte några andra partier gled med och anslöt sig till den mycket mjuka formulering som reservationen innehåller. Jag tror att den står för någonting mycket mer omfattande. Vi betraktar livets början som den tidpunkt då barnet föds. Vi betraktar rätten till abort som en rätt som tillkommer kvinnan.
Herr talman! Viola Furubjelke sade att kvinnan själv måste påverka sin situation i abortfrågan -- jag minns inte riktigt hur hon formulerade det. Vad är det som säger att det är kvinnan själv som fattar beslutet? Hon kan vara i en svår situation, i ett biståndsland vilket som helst, och känna sig tvingad att utföra aborten på grund av hälsoskäl och annat. Därför anser jag att det är viktigt att lyfta fram preventiva aktiviteter, förebyggande verksamhet -- satsa på hälsovård, höja flickors och kvinnors status. Det tycker jag är mycket viktigare än att föra ut ''vår'' syn på abortfrågan till biståndsländerna, så att biståndet kopplas ihop med abortfrågan. Det vore oerhört olyckligt.
Herr talman! Självfallet är abort inte någon förstahandslösning för någon. Det måste finnas preventivmedel, information, utbildning men också rätt till säker och legal abort. Margareta Viklund tar här upp hälsofrågorna. Hälsofrågorna har ett mycket klart samband med alla de illegala aborter som utförs i de länder där abortlagarna är stränga. Jag föredrar att det är kvinnan själv som beslutar, av vilken anledning hon än fattar detta beslut, framför att en myndighet i landet gör det åt henne och sätter upp regler för vem som skall få abort och när.

Herr talman! Alldeles nyss var det ett meningsutbyte om huruvida regeringen möjligtvis driver frågor om mänskliga rättigheter av opportunistiska skäl mer än av principiell övertygelse. Jag antar att man även åsyftade tidigare regeringar i Sverige. Jag tror att det knappast finns någon i denna kammare som driver den typen av frågor som ett uttryck för lättköpt opportunism. Jag tror att det generellt bygger på principiell övertygelse. Möjligen kan man dra någon gräns bland kammarens ledamöter. Det finns ett parti som över huvud taget inte har bekymrat sig om att anmäla någon deltagare till denna debatt. Men det kan ju bero på andra saker, förhoppningsvis. Inte desto mindre tror jag att det är ofrånkomligt att konstatera att frågor om mänskliga rättigheter ändå är något av modefrågor, åtminstone i den internationella politiken. Jag erinrar mig de förhånande tillmälen som mötte USA:s president Carter, när han försökte göra mänskliga rättigheter till ledstjärnan för amerikansk utrikespolitik och för västvärldens uppträdande över huvud taget. Det var ingen hejd på de sura kommentarer som fälldes. Alternativet skulle vara kall realpolitik och att göra affärer med diktaturstater. Det sades uttryckligen av Margaret Thatcher vid något tillfälle. Mänskliga rättigheter skulle inte ha någon särskild plats på dagordningen. Tyvärr tror jag att detta är en fråga där intresset går i vågor, beroende på internationella konjunkturer. Många av oss, i länder som Sverige, försöker dock syssla med frågor om mänskliga rättigheter oavsett konjunkturer. Det finns ändå något av en händelsernas inneboende logik, som gör att intresset, åtminstone internationellt, varierar mycket mellan olika perioder. Man kan konstatera att vi har haft några år när det har varit lätt och naturligt för många att tala om mänskliga rättigheter i samband med kommunistiska regimer och de diktaturernas kollaps. Det gäller även många som aldrig hördes av förut i dessa debatter. På samma sätt kan man konstatera att det i dag är något färre som talar lika starkt om mänskliga rättigheter när det gäller de nya hot mot dessa rättigheter som den extrema nationalismen, nyfascismen eller vad man vill kalla det för, på olika håll innebär. Det har också varit ett meningsutbyte här vad gäller förhållandet mellan mänskliga rättigheter och andra mål för det svenska u-landssamarbetet, biståndet, som jag över huvud taget inte förstod mig på. Under en ganska lång period i svensk politisk historia har mänskliga rättigheter framställts som något man skulle kunna byta bort mot löften om ekonomisk eller social utveckling. Föreställningen har på sina håll varit mycket vanlig, att man kan företa någon form av byteshandel och att mänskliga rättigheter ofta skulle vara ett hot mot andra angelägna mål. All erfarenhet talar för att det verkliga förhållandet i ett långsiktigt perspektiv är att mänskliga rättigheter har ett oupplösligt samband med de andra mål som vi vill uppnå med vårt bistånd. Den demokratiska, ekonomiska och sociala utvecklingen är svagast i de länder där de mänskliga rättigheterna respekteras minst. Det tror jag att man kan hävda generellt. Om man har den verklighetsbilden, som jag tror det finns fog för, blir den diskussion vi hörde nyss svår att förstå sig på, åtminstone för mig. Jag begärde egentligen ordet för att något kommentera den reservation som har lagts fram av kds i abortfrågan. Jag menar att man i utskottets majoritetsskrivning tar det helhetsgrepp på dessa frågor som är nödvändigt. Där talas om farorna med illegala abortmetoder, vikten av preventivmedelsrådgivning osv. Det som på ytan skiljer kds-reservationen från majoritetsskrivningen vad gäller formulering om aborter är uttrycket ''i sista hand''. Uttrycket ''i sista hand'' är en truism. Det betyder egentligen ingenting som är partiskiljande eller ideologiskt skiljande, av det enkla skälet att aborter naturligtvis aldrig kan vara en utväg som man tar till i första hand. Det är något man ser sig tvingad till, när alla andra utvägar är stängda och man befinner sig i en alldeles omöjlig situation. Om man befinner sig i en sådan situation kan naturligtvis bara den berörda kvinnan avgöra. Alternativet är att myndigheter lägger sig i saken. Om kds-reservationen skulle vinna bifall, kommer det att uppfattas som att riksdagens majoritet har ändrat sin principiella inställning i denna fråga, mot bakgrund av det som har sagts här i kammaren och skrivits i andra sammanhang, t.ex. i motioner. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt. Jag tror dock inte att det finns en majoritet för en sådan förändring. Om vi vill hålla fast vid den inställning som nästan hela kammaren omfattar, bör kdsreservationen avvisas. Jag vill också konstatera att det finns en glidning i Margareta Viklunds argumentering. I sitt inledningsanförande använde hon en formulering om att man genom att uttrycka sig som majoriteten prackar på andra våra europeiska eller västerländska värderingar och synsätt. Men kds accepterar faktiskt också abort, i sista hand, som det formuleras. I så fall gör kds sig skyldigt till precis samma förseelse. Jag tycker inte att detta är ett bärande argument mot majoritetens skrivning. Det är en glidning, som är litet tråkig och ytterst betingas av att kds sannolikt vill åstadkomma något annat än den relativt milda, mjuka formulering man har i reservationen. Man tycker egentligen något annat men vill inte skriva det rent ut, och så blir det glidningar av denna typ. Herr talman! Till sist några ord om kurdfrågan. Det finns ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet. Jag känner i och för sig sympati för målet med den. Jag känner även sympati för syftet med kdsreservationen i ett avseende, nämligen att aborter naturligtvis bör motarbetas så långt möjligt, genom att andra alternativ erbjuds och att det finns sexualundervisning, preventivmedelsrådgivning osv. När det gäller kurdfrågan har jag i olika sammanhang haft en del kontakter för att försöka stödja det kurdiska självstyret i norra Irak. Men att Sverige skulle börja driva frågan om att detta självstyrande område skulle förvandlas till en självständig stat, tror jag inte är välbetänkt i ett skede då hela situationen är så oklar. Det kanske kan bli ett resultat på lång sikt. Men det som står på dagordningen i detta kurdiska område är att överleva över huvud taget som ett självstyrande område. Frågan om självständighet nu har, vad jag vet, inte förts fram alls därifrån. Det är något som kanske kan komma i framtiden, som ett led i lösningen på den kurdiska frågan, som till sist måste lösas. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Flyktingfrågor diskuteras ofta i samhället. Det diskuteras hur vi skall ta hand om flyktingar, var detta skall ske -- om det skall ske i närheten av hemländerna eller i andra, främmande länder. Det talas om hur många flyktingarna är. Det finns siffror på att antalet är uppe i 20 miljoner utanför landets gränser och ytterligare ett antal miljoner som flyr inom sitt lands gränser. Det diskuteras kostnader. Men mindre ofta talar man om orsakerna till att människor flyr. Det finns åtskilliga orsaker till att folk tvingas fly. De vanligaste är krig, hunger, svält, miljöförstöring. Men ett annat viktigt skäl som berörs i betänkandet är just bristen på respekt för mänskliga rättigheter och avsaknad av demokrati. Det är också skälet till varför det är oerhört viktigt att få till stånd förbättringar vad gäller situationen med mänskliga rättigheter i olika länder. Det är på så sätt vi främst minskar flyktingskarorna i världen. Ett antal motioner har väckts just i syfte att få till stånd påtryckningar på olika länder som brister i respekten för mänskliga rättigheter. Herr talman! Jag tänker särskilt belysa situationen för kurderna i världen. De utgör ca 20 miljoner människor i huvudsak boende i Turkiet men också i Irak, Iran, Ryssland och Syrien. I en centermotion, och i andra motioner, framhålls just att situationen är mycket svår för kurderna. Särskilt betonas situationen i norra Irak, som också har berörts här av andra talare. Det finns behov av mat, medicin och olja. Behovet av dessa varor är extra stort eftersom det finns FN-sanktioner mot Irak. Nu gäller inte dessa sanktioner mat och mediciner, då Irak har rätt att sälja olja för att köpa dessa varor. Men nu är inte Irak särskilt intresserat av att sälja dessa varor, dessutom är Irak speciellt intresserat av att göra livet svårt för kurderna i norra Irak. Förutom den allmänt besvärliga situationen för den irakiska befolkningen, är den extra besvärlig för kurderna i norra Irak. Därför är behovet stort av hjälp till att distribuera varor, att bygga upp byar och att förbättra de jordar som har förstörts under kriget. Där finns ett akut behov av humanitär hjälp utifrån. Sverige har bidragit med medel. Under 1992/93 avsattes 18 miljoner kronor. Dessutom har Sverige gett ekonomiska bidrag via olika hjälporganisationer. Jag vill betona hur viktigt det är att stödet fortsätter att utgå. Det är också oerhört viktigt att fortsätta med demokratistödet till området även i fortsättningen. Jag skall nu gå över till situationen för kurderna i Turkiet. Det är inte bara kurderna som har det svårt i Turkiet. Det gäller alla oppositionella, t.ex. aktivister som arbetar för mänskliga rättigheter. Men speciellt kurderna har det svårt. Det har nu i dagarna kommit nya alarmerande uppgifter. Jag skall läsa upp ett informationsblad som jag har fått alldeles nyss från MR-arbetare i östra Turkiet. Det är skrämmande uppgifter. ''Läget inom Turkiet är mycket spänt. Den kurdiska frågan är fortfarande olöst. Etniska och religiösa konflikter utnyttjas för att splittra det civila samhället. Staten förespråkar alltmer militära lösningar som enda utvägen. Det är karakteristiska drag av ett samhälle på väg in i ett krigsliknande tillstånd.'' Det här är uppgifter som verkligen oroar. ''Respekten för mänskliga rättigheter får allt mindre utrymme. Upptrappningen av våldet fortsätter. Koalitionsregeringen tycks ha förlorat kontrollen över händelsernas utveckling.'' Det här är särskilt märkbart i bl.a. östra och sydöstra Turkiet, och där har man hamnat i en återvändsgränd. ''Talet om militära lösningar har fått allt större utrymme. Vid den partikongress som ägde rum nyligen band premiärminister Ciller upp sig till kortsiktiga militära lösningar för att söka behärska konflikterna i sydöstra Turkiet. Komplexet ''den kurdiska frågan' med dess sociopolitiska, ekonomiska och kulturella implikationer reducerades till en enkel fråga och karakteriseras enbart som PKK-terrorism.'' Tortyren fortsätter och leder också till dödsfall. personer dött i polis eller gendarmhäkte av tortyr. Rapporterna om fängslade journalister, konfiskerade publikationer, bl.a. brev om mänskliga rättigheter, är många. Amnesty rapporterar om extra-judikala avrättningar, om Från olika håll ställs nu krav att åtgärder skall vidtas som suspenderar demokratiska och mänskliga rättigheter. I parlamentet krävs att dödsdomar skall verkställas.'' Herr talman! I det turkiska parlamentet ligger nu vidare förslag om en ny antiterroristlag. Om den antas innebär det att mänskliga rättigheter allvarligt inskränks. Pressens frihet inskränks, och förenings och organisationsfriheten inskränks. Det är en antiterroristlag som dessutom i sina delar innehåller inslag som till sin karaktär är ett förebud om kommande stridigheter. Skadade soldater, säkerhetspersonal och deras anhöriga får speciella privilegier och högre lön, bl.a. med hjälp av skattelättnader. ''Rättigheter till advokathjälp begränsas. Förhör av misstänkta kan hemligstämplas. Tidningar och publikationer som verkar för illegala organisationer eller deras åsikter skall beläggas med stora bötesbelopp och fängelse upp till två år skall utdömas. Utgivningsförbud upp till en månad kan meddelas. Fängelse upp till tre år kan utdömas för dem som stödjer förbjudna organisationer eller deltar i protestaktioner till stöd för dessa organisationer. Om finansiellt stöd utgår till förbjudna organisationer från politiska partier, från fackföreningar m.m. skall dessa läggas ned och all deras egendom konfiskeras. Som en följd av oförmågan att lösa den kurdiska frågan ökar inte bara etniska motsättningar utan också polariseringen mellan olika folkgrupper -- även motsättningarna mellan olika religiösa grupperingar. Frågan är om det finns möjlighet, innan det är för sent, att förhindra en utveckling likt den vi redan har sett hända i Jugoslavien. Alarmsignalerna är många. Det är synnerligen angeläget att Sverige tydligt markerar sin oro över utvecklingen. Varje stat har förvisso sin rätt och skyldighet att bekämpa terrorhandlingar, men detta skall göras inom ramen för demokratiska värderingar och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Den turkiska staten går i dag utanför denna ram.'' Herr talman! Det är därför bra att det i betänkandet slås fast att Turkiet måste följa de konventioner landet har skrivit under, bl.a. när det gäller mänskliga rättigheter men också konventioner mot tortyr. Vi måste på olika sätt öka trycket på den turkiska regeringen så att de följer de ratificerade konventionerna. Det är också viktigt att vi uttrycker en beredskap att ställa upp som medlare mellan parterna i Turkiet om det kommer en sådan framställning. Herr talman! Till sist några ord om behovet av att stärka kvinnans ställning i världen. I en centerkvinnomotion till riksdagen -- även den finns med i betänkandet -- framförs behovet av att kvinnor i betydligt högre utsträckning blir representerade inom samhällets alla nivåer -- också i internationella fora. Vi framför i motionen att kvinnorepresentationen inom FN-systemets alla organ måste öka. Målet måste självfallet vara en 50 procentig representation. Vi framför vidare att kvinnor måste delta i alla konferenser, särskilt freds och konfliktslösningskonferenser. Kvinnor måste delta för att kunna påverka frågor som är angelägna i ett kvinnoperspektiv, men också på grund av de erfarenheter vi har som kvinnor. Vi måste få nödvändiga resurser för att kunna involveras i arbetet. Särskilt viktigt är detta inför kvinnokonferensen i Peking. Det framgår i betänkandet att Sverige lägger stor vikt vid att olika konferenser tar upp frågor som rör behovet av att stärka kvinnans ställning. Sverige arbetar också för att öka andelen kvinnor i beslutande församlingar. Sverige driver frågan om kvinnors representation i FN-sekretariatet hårt. Bl.a. är Sverige medförslagsställare på en resolution i generalförsamlingen angående förbättrandet av kvinnans ställning inom FN -- speciellt måste andelen kvinnor från utvecklingsländer öka. Herr talman! Vi har emellertid ännu långt kvar till målet i världen, nämligen att uppnå hälften var för kvinnorna.

Herr talman! I detta inlägg vill jag ägna mig åt en enda fråga, som enligt min mening har stor betydelse då det gäller att söka vända den olycksaliga utvecklingen under senare tid i fråga om respekten för mänskliga rättigheter. Det gäller det omfattande bruket av dödsstraff. En majoritet av FN-anslutna länder har fortfarande kvar dödsstraffet. I Europa finns också ett stort antal länder som har det. I en socialdemokratisk motion U628 som behandlas i detta utskottsbetänkande framhålls den stora betydelsen av att arbetet för att avskaffa dödsstraffet intensifieras. I motionen krävs att man skall söka få till stånd en bindande konvention mot dödsstraffet. I utskottsutlåtandet kan man inte säga annat än att motionen är förhållandevis välvilligt behandlad. Men i alla de utlåtanden som skrivs över motioner av det här slaget, liksom på det internationella planet, märker man en viss trötthet i skrivningarna. Det rör sig kanske om brist på engagemang och om att man tycker att frågan nästan är hopplös. En viss form av passivitet utvecklas kanske därför. Under senare tid har det även i Sverige förekommit litet oroväckande uttryck för tilltron till dödsstraffet i -- kanske mindre seriösa -- opinionsundersökningar. Det förekommer även att en och annan ledamot här i riksdagen uttrycker sin sympati för dödsstraffet. Eftersom Claus Zaar kommer in i debatten, kan det därför vara av intresse att få höra hur de olika ledamöterna i Ny demokrati ställer sig till dödsstraffets avskaffande. Peeter Luksep, som är väl insatt i förhållanden i de baltiska staterna, skall också tala här i kammaren i dag. Det vore av vikt att också han redovisar sin inställning till frågan om dödsstraffet i de baltiska länderna. Det är nödvändigt att skärpa argumenteringen mot dödsstraffet. Dödsstraffet är inte bara ett brutalt straff utan ett barbariskt straff. Det är ett straff som tjänar vedergällning. Vedergällningsskälen maskeras ofta med att det handlar om en rättviseprincip som värnas. Straffet är oåterkalleligt. Vad som ur samhällets synvinkel är särskilt viktigt är att dödsstraffet brutaliserar samhällsklimatet, när staten tar sig rätten över liv och död. För terroristen är dödsstraffet inte någonting särskilt allvarligt. De värsta terroristerna tycker närmast att det är en heroisk gärning att kunna gå så långt, dvs. att kunna bli offer. Det fascinerar dem i stället att gärningen kan leda till ett dödsstraff. Fascisternas krigsrop känner förhoppningsvis alla till: Leve döden! Det är ytterligheten, när man driver sin kamp på det sättet. Mänskliga rättigheter, och frågan om dödsstraffet som gäller den grundläggande mänskliga rättigheten, gäller rätten till liv. Mänskliga rättigheter kan aldrig få bli beroende av folkopinionen. Hur skulle det då bli? Hur skulle det bli om folk vill ha tortyr, dödsstraff och andra typer av kränkningar? Dessa principer kan inte bli föremål för olika uppfattningar om var folkopinionen står. Det är därför viktigt att få till stånd en ny europeisk konvention om dödsstraffets avskaffande. Jag har själv uppdrag från Europarådet att försöka utarbeta ett nytt förslag. Det protokoll som finns på det här området gäller bara ett avskaffande av dödsstraff i fredsstid, när det gäller Europa. I tilläggsprotokollet som FN däremot har antagit gäller ett avskaffande både i krigs och i fredstid. Det är nödvändigt att ta nya steg, att skärpa kraven och att bedriva ett mycket mer aktivt arbete för att få förändringar till stånd. Det räcker inte att man tar upp de här frågorna på det bilaterala planet, vilket i och för sig är viktigt, utan nu är det fråga om att bedriva en mycket kraftfullare offensiv på detta område.

Herr talman! Håkan Holmberg inledde sitt anförande med att mänskliga rättighetsfrågor var konjunkturberoende. Dessa frågor verkar vara konjunkturberoende här i vårt parlament också. Jag har deltagit i de här debatterna ända sedan jag kom in i riksdagen 1988, och vi har aldrig haft en så kort talarlista och en så dålig representation i kammaren. Det beklagar jag verkligen. I inledningen till dagens betänkande sägs att omsorgen om och försvaret av de mänskliga rättigheterna är en integrerad del av den svenska utrikespolitiken. Att främja respekten för mänskliga rättigheter och för internationell rätt över huvud taget är centrala inslag i vår utrikespolitik.

Bertil Måbrink tog upp det faktum att när nu maktblocken inte finns längre, finns det en optimal möjlighet att göra någonting. Om man ser på FN ur ett rättsstatsperspektiv inser vi nog litet till mans att det finns mycket att göra. Att just stärka FN:s roll är i dag mycket viktigt. Vad återstår om FN försvagas ytterligare? Blir det ett gatans parlament i världsnivå, där våldet är förhärskande, där våldet lönar sig? Andra europeiska fora där skyddet av mänskliga rättigheter och folkrätten är centralt är Europarådet och den europeiska säkerhetskonferensen, ESK. För att en stat skall bli medlem i Europarådet krävs bl.a. att landet undertecknar, respekterar och följer gemensamma krav och konventioner, däribland konventionen om mänskliga rättigheter och tortyrkonventionen. Den här frågan har varit uppe till belysning i samband med att nya stater från det forna Östeuropa begärt inträde i Europarådet. Men det borde naturligtvis vara lika angeläget att se till att de gamla medlemmarna uppfyller de här kraven. Hur är det egentligen med Turkiet? Ingbritt Irhammar tog upp ganska mycket om hur situationen ser ut där i dag, och jag tänker inte upprepa det. Jag vill bara fråga: Hur är det möjligt att Turkiet, som är medlem i både Europarådet och ESK, grövre och grövre kan bryta mot konventioner som man har undertecknat, utan att reaktionen mot och trycket på Turkiet blir större från de andra medlemsländerna, däribland Sverige? Kan det fortfarande hävdas att Turkiet är en demokrati och en värdig medlem i Europarådet och ESK? Under de år som jag har varit här i riksdagen har respekten för och efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Turkiet hela tiden försämrats. Det gäller hela Turkiet. För de sydöstra regionerna, som till 90 % bebos av kurder, har utvecklingen varit katastrofal. Där pågår ett inbördeskrig i dag -- det dör fler människor dagligen i de regionerna än i exempelvis Sarajevo. I betänkandet sägs att situationen för assyrier och kurder har försvårats av kampen mot PKK. Det är delvis sant. Men PKK:s väpnade kamp inleddes 1984, och den kurdiska frågan är väsentligt äldre än så -- den kan man följa tillbaka till 20-talet. Hur kunde Turkiet få bli medlem i Europarådet och fortsätta att vara medlem där, med de lagar som landet har? Hur har man kunnat behålla undantagslagarna i de sydöstra regionerna, alltsedan den senaste statskuppen, dvs. under hela 80-talet? De här två sakerna gör att det inte är möjligt för olika krafter, grupper, organisationer och politiska partier i landet att arbeta för en annan utveckling. Det är inte möjligt att följa konventionen om mänskliga rättigheter, om att alla individer har en självklar rätt till sin identitet, sitt språk, sin kultur och sin religion, med de lagar som Turkiet har. Nu är ministern inte här i dag, men den fråga jag vill ställa är om Turkiet verkligen i bilaterala samtal och i andra sammanhang på något sätt har lagt fram tankar om hur dagens situation skall kunna lösas, annat än genom kraftigt militärt våld. Vänsterpartiets meningsyttring till det här betänkandet gäller irakiska Kurdistan. Med resolution 688 gjorde FN ett avsteg från folkrättslagarna och den FN-stadga som säger att man inte skall blanda sig i en stats inre angelägenheter. Med det avsteget gjorde man det möjligt att skydda kurderna och stoppa det folkmord som Saddam under en längre tid hade hållit på med gentemot kurder. Mot Irak pågår också en internationell blockad, som stöds av de irakiska kurderna -- även om den, tillsammans med den blockad som Saddamregimen utsätter dem för, drabbar dem väldigt hårt. Det är uthärdligt under en begränsad period, men den här strypningen av ekonomin, av försörjningen och av livsmöjligheterna kan inte få pågå i åratal, utan att man ser något slut på den. Det borde vara möjligt att göra avsteg även när det gäller hur blockaden genomförs. Att straffa offren med samma medicin som man straffar bödeln med är i sig ologiskt. Saddamregimen utför samtidigt sabotage. De har helt stoppat införsel av mat, medicin, bränsle, drivmedel och andra förnödenheter. De har helt dragit bort sin administration. De har sedan fem månader stängt av elektriciteten till hela D'hokområdet, där det finns två stora städer. I somras dog många människor på sjukhusen där av värmeslag innan man hann få i gång aggregat. De här sakerna tillsammans borde vara tillräckliga motiv för att avgränsa blockaden mot Irak och undanta Kurdistan. Jag vill också påpeka att Kurdistan enligt den irakiska konstitutionen är en autonom region, med ett eget parlament. Inga krav har ställts från Kurdistan, dess folkvalda lokala administration och parlament, om att bli en egen stat. Den rädsla och försiktighet som ibland framskymtar -- också i detta betänkande -- när man tar upp frågan om att det skulle kunna innebära ett erkännande av Kurdistan som en egen stat, synes mig vara överdrivna och saknar reell grund. Om man i åratal skall fortsätta att enbart ge katastrofhjälp dyker med tiden andra faror och svårigheter upp.

Därtill kommer alltså omvärldens rädsla för att stödja deras strävanden mot demokrati. Vid min senaste resa i Kurdistan för några veckor sedan kunde jag konstatera att shiamuslimska organisationer från Iran hade gått in och börjat satsa stort i området, med moskébyggen, med återuppbyggnad av byar och med humanitär hjälp. Det här är en utveckling som starkt oroar administrationen, och det är definitivt inte en utveckling som man vill ha. Men det är en utveckling som man inte heller i nuläget kan stoppa. Man kan inte neka människor att ta emot den hjälp som Iran kommer in med nu. Utskottet besvarar motionsyrkandet om att verka för att Kurdistan blir en demilitariserad zon med att skyddet mot luftangrepp skulle motsvara det. Det som sägs i resolution 688 innebär bara att skydda mot luftangrepp. Om det skall vara möjligt att stödja den här spirande demokratin, om det skall vara möjligt att lyfta sanktionerna, är det under FN:s mandat det skall ske. Det har ingenting att göra med att man samtidigt skulle erkänna Kurdistan som en egen stat. Jag yrkar därmed bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Korruption är en dold verksamhet som sätter den fria konkurrensen ur spel. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet delar den oro som jag framfört i min motion. I betänkandet konstaterar utskottet vidare att frågan om korruption är kontroversiell i såväl utvecklingsländer som industriländer. Det är därför som jag anser att den här frågan är en viktig politisk signal. Många med positioner i samhället -- politiker, ämbetsmän, industrifolk -- är inblandade i surdegen och vill inte lyfta fram allt till belysning. Det vill Ny demokrati. Motionen innebär förslag till några åtgärder. Utskottet anser det önskvärt att korruptionsproblemet uppmärksammas på internationell nivå. Nu återstår det att se om regeringen vill det, eftersom utskottet har varit så positivt i sin skrivning. Jag ser fram emot ett initiativ. Vi behöver bara se på rapporter i tidningarna. Nyligen har det rapporterats om Italien. Det har varit rapporter om hur FN-tjänstemän har varit inblandade. Det finns otaliga exempel. SIDA har varit inblandat.

Det är med bestörtning man läser sådana rapporter. Medborgarna tröttnar när korruptionen genomsyrar samhället. Den finns över hela världen som en farsot, en sjukdom som blir allvarligare och allvarligare om vi inte gör någonting. Det är just ett sådant initiativ som motionen visar att vi måste ta för att ta itu med problemet. I vårt u-landsbistånd har vi konstaterat att det florerar korruption av olika slag. Enligt de uppgifter som jag har fått är exempelvis vissa verksamhetsrapporter till SIDA friserade och förskönade till oigenkännlighet. Mina sagesmän har läst dem men är inte själva inblandade i SIDA utan känner till fakta på plats. Man rapporterar helt enkelt så att det passar de hemmavarande beslutande ämbetsmännen och politikerna. Hur det är i verkligheten är en helt annan sak. Den som i det fallet skriver är rädd om sin verksamhet och sina privilegier, och då får man lätt ett slags vänskapskorruption. Det har i alltför hög grad varit accepterat. Korruptionen finns i och runt FN, och därför måste vi ge tydliga signaler från Sverige. Jag väntar mig nu att det händer någonting positivt med anledning av denna motion.

Herr talman! Ledamöter! Jag lyssnade med stort intresse på Bruno Poromaas inlägg i en tidigare debatt i dag, där han redogjorde för tornedalingarnas historia. Det jag tänker tala om nu rör om man så vill tornedalsfinnarnas kusiner i nordvästra Ryssland. De finsk-ugriska minoritetsfolk som i dag fortfarande finns i nordvästra Ryssland har bott där under mycket lång tid, kanske under årtusenden. De har under sin tid i dessa områden sett hur större folk -- ryssar, för all del också svenskar -- har trängt in i deras historiska områden och gjort dem till minoriteter i det som ursprungligen var deras land. Det rör sig om ett antal olika mindre folk eller -- om man så vill -- folkspillror. Om man börjar i söder kan man tala om det setukesiska folket, som bor i områdena söder om sjön Peipus, i det omtvistade gränsområdet mellan Ryssland och Estland. Vi har ingermanländarna runt Finska vikens inre del. Som bekant förbjöd Peter den store bruket av namnet Ingermanland på alla kartor när han anlade S:t Petersburg. Vi har det votiska folket, som bor jäms med ingermanländarna, mellan Narva och S:t Petersburg. Vi har vepserna, som bor öster om Ladoga och upp mot sjön Onega. Vi har karelerna, som några säger är finnar och andra säger är ett eget folkslag. Vi har givetvis samerna, och om man så vill kan man gå upp till samojedfolken i norra Det intressanta med dessa folkslag är att de nästan alla bor i det område som Sverige betraktar som närområdet i nordvästra Ryssland, dvs. det område som vi enligt olika principer skall samarbeta särskilt med och där vi skall bidra till en positiv ekonomisk och politisk utveckling. Dessa folk genomgick under Sovjettiden, och för den delen även under det tsarryska väldets senare del, ett ganska oblitt öde. Visserligen fanns det perioder då man underlättade för deras kulturella existens och då man gjorde det möjligt för dem att utge böcker och undervisa i skolor på sina egna språk. Detta förbyttes dock mycket snabbt i en ytterst brutal förryskning. Det finns kanske särskilt skäl att uppmärksamma ingermanlänningarnas situation. Under slutet av andra världskriget var de mer eller mindre fördrivna från sina områden. Detta hade ett samband med att de ingermanländska områdena till stor del kom under finsk kontroll under fortsättningskriget. I och med den finska reträtten följde ingermanlänningarna med, men i fredsavtalet blev Finland tvunget att utlämna ingermanlänningarna till Sovjetunionen. Så skedde också. Det vara bara en mindre krets som klarade sig undan. En del kom till Sverige. Det finns i dag ungefär 5 000 ingermanlänningar i Sverige. Ingermanlänningarna tvingades i stor utsträckning att bosätta sig i Sibirien i stället för att återfå sina gamla marker. I realiteten är det först på senare år som de har kunnat komma tillbaka till sina ursprungliga bygder. Vårt intresse för dessa områden borde baseras på att Sverige, vid sidan av Finland, är ett land med ett stort antal finsktalande personer. Det finns många människor som har språklig förmåga att ta kontakt med dessa folk. En del har t.o.m. personliga kontaker med dem. Ibland är det lättare för Sverige att uppmärksamma dessa folks situation, därför att det när Finland gör det ibland kan uppfattas som ett inlägg i en gammal gränskonflikt mellan Finland och Ryssland. Som alla vet pågår det i Finland en debatt om gränsen i Karelen. Det är inte alltid till fördel för dessa folk om ett intresse för deras existens, språk och kultur uppfattas som varande en del i ett försök att ändra gränserna. Utskottet skriver välvilligt om min motion i detta ämne. Jag tror att verkligheten tyvärr är den att svenska myndigheter i sitt samarbete med nordvästra Ryssland mycket litet har uppmärksammat dessa folk. I någon mån kan detta bero på att man från rysk sida förefaller vara relativt ointresserad. Kanske är man rent politiskt litet rädd för att dessa folk skall göra sina intressen gällande. Kanske ser man inte med särskilt stor förståelse på att de nu skall undervisa på sina egna språk osv. Därför tror jag att detta är en fråga som svenska myndigheter måste uppmärksamma betydligt mer än vad man hittills har gjort. Till sist vill jag bemöta Hans Göran Franck. Han ställde en fråga till mig om dödsstraffet i de baltiska staterna. Jag instämmer helt och fullt med Hans Göran Franck i denna fråga. Jag vågar påstå att jag, när jag träffar baltiska politiker, inte låter något tillfälle gå förlorat för att påtala det lämpliga i att avskaffa dödsstraffet. I ärlighetens namn skall man nog säga att de allra flesta ledande baltiska politiker är relativt införstådda med detta. De har problem med en folkopinion som inte är lika förstående och som ofta hejas på av åklagare från den gamla sovjettiden, som åklagarkåren fortfarande till stor del utgörs av. De driver en kampanj mot vad de påstår är en otillåten uppmjukning av rättsväsendet sedan demokratiseringen i de tre baltiska staterna. Jag tror att det framför allt är folkopinionen i de baltiska länderna som behöver påverkas. Jag bidrar med stor övertygelse med mitt lilla strå till den stacken. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Egentligen borde jag inte begära ordet när någon instämmer. Jag vill ändå göra ett tillägg. Man skall naturligtvis fundera över vad folkopinionen tycker och tänker. Men när det gäller de grundläggande mänskliga rättigheterna -- rätten till liv och rätten att inte bli torterad -- måste politikerna klart säga ifrån att detta är oacceptabelt. Jag är trots allt mycket bekymrad över situationen i Baltikum. Jag kan nämna ett exempel. Efter frigörelsen 1989 har det skett 18 verkställanden av dödsstraff. Det senaste skedde i maj 1992. Fem nya dödsstraff avkunnades i Lettland 1992. Eftersom detta är särskilt apostroferat i utskottsutlåtandet finns det anledning för oss att göra ytterligare ansträningar för dödsstraffets avskaffande i vårt närområde. Herr talman! Till sist vill jag säga att vi är några som skall resa till Ryssland inför valet den 12 december. Jag vill erinra samtliga som åker om att det nu sitter
Herr talman! Eftersom jag instämmer i det som Hans Göran Franck säger måste även jag begära replik. Det är populärt att begära repliker även om man håller med. Jag instämmer som sagt i att det är otillåtet med dödsstraff. Jag anser att det är varje politikers, även baltiska politikers, skyldighet att tala ut om detta, oavsett hur folkopinionen ser ut. Jag ville bara peka på de problem som finns efter årtionden av kommunistisk brutalitet i de baltiska, och för all del även i de ryska, samhällena. I en demokratisk tid måste man övertyga folkopinionen om att det finns bättre metoder i kriminalpolitiken.

Herr talman! I de fem nordligaste länen och fylkeskommunerna bor ca 1 miljon människor. I Murmansk och Arkhangelsk oblast bor totalt ungefär 2,8 miljoner människor. Sammanlagt bor det alltså ungefär 3,8 miljoner människor på det som brukar kallas Nordkalotten. I denna siffra ingår också den samiska befolkningen. Den har sin särprägel. De historiska förändringar som har skett genom den militära avspänningen har väckt förhoppningar i den här delen av världen om ett bredare samarbete inom samhällslivets alla områden. Egentligen har vi som bor där uppe talat om behovet av ett sådant samarbete under flera decennier, men det kalla kriget har varit ett hinder. I betänkandet nämns den viktiga 1993, inte 1992 som det står i betänkandet. Kirkeneskonferensen kan bli en startpunkt för ett starkare samarbete i regionen. Det råd som bildades i samband med Kirkeneskonferensen skall verka för ett samarbete inom en rad olika områden, t.ex. handel, ekonomi, forskning, teknik, infrastruktur, turism, utbildning och kulturellt utbyte. En del av detta samarbete har också kommit i gång. Murmansk oblast har undertecknats i år. Denna plan är en fortsättning på det samarbete som har bedrivits alltsedan 1988. Flera kommuner har vänorter i norra Ryssland och i de nordiska grannländernas norra delar. Det pågår också ett omfattande välgörenhetsarbete för att lindra det sociala elände som har utvecklats i Ryssland. Miljöproblemen kartläggs i regionen genom ett samarbete mellan länsmyndigheterna. Vissa gemensamma utbildningsinsatser görs också. Naturligtvis utvecklas också handeln. Det finns också anledning till oro. I en del beskrivningar av Barentssamarbetet kan man få intrycket att de rika naturtillgångarna i området skall exploateras på de centraleuropeiska ekonomiernas villkor. Det är viktigt att beslut inte fattas ovanför huvudena på kalottbefolkningen, i någon sort nykolonial anda. Om befolkningen i regionen körs över är ett kommande bakslag mer eller mindre garanterat. Likaså kommer det att bli ett bakslag om man inte vid en exploatering av olja, gas och malmer tar hänsyn till de stora miljöriskerna med en sådan exploateringsverksamhet. Vi kan snart vara tillbaka i djupa motsättningar, om vi inte tar hänsyn till befolkning och miljö i det här området. Det är därför som jag i min motion kraftigt understryker ömsesidigheten och allsidigheten i Barentssamarbetet. Jag är inte helt nöjd med utskottets skrivning, men jag uppskattar den positiva hållning som avspeglas i texten. Ett annat orosmoln är givetvis den kriminalitet som breder ut sig i de västra delarna av Ryssland. Olaglig handel med sprit och narkotika och annan kriminalitet kan luckra upp affärsmoralen ytterligare också hos oss i Sverige, och den kan också utnyttjas av mindre nogräknade intressenter i länderna i vår del av världen. Det fordras verkligen att vi håller garden uppe så att öst--väst-handeln inte spårar ur. Vi måste bygga ut gränskontroller i stället för att avveckla, eller i varje fall minska, dem. Det är givetvis bra, herr talman, att kommunikationsministrarna nu haft ett möte och gjort en deklaration, den 8 september, om infrastruktursatsningar i regionen Nordkalotten. Det är ofrånkomligt att vägnät, järnvägsnät samt tele och datakommunikation samordnas, så att investeringar blir maximalt effektiva. Det räcker inte med deklarationer. Det måste till ett mer systematiskt samarbete mellan de statliga verken och deras myndigheter. Man måste helt enkelt sätta sig ner för att i detalj planera utseendet på den fysiska infrastrukturen. Såväl Banverket som Vägverket har lagt fram skisser och förslag som kan vara ett mycket användbart material för en sådan plan. Ett förstärkt och utvecklat järnvägssystem på Nordkalotten skulle också ha stor betydelse för Bothnia och Norrbothniaprojekten. Det skulle också förstärka behovet av insatser i Haparanda, exempelvis av en omaxlingsstation. Jag konstaterar att skrivningen är positiv också i detta avseende. Men när en motion i utrikesutskottet anses vara besvarad är den i praktiken avslagen. Jag tycker att vi skulle haft en något djärvare hållning. En sådan hållning kommer till uttryck i Bertil Måbrinks meningsyttring, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Den nya europeiska öppenheten och strävan till integration innebär en utmaning för det nordiska samarbetet. Det är också det europeiska engagemanget som är nyckeln till vår nordiska framtid. De nordiska statsministrarna stadfäste redan i Bornholmsdeklarationen sitt gemensamma intresse för att delta i ett utbyggt utrikespolitiskt, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt samarbete i Som en följd av utvecklingen i Central och Östeuropa har säkerhetsbegreppet vidgats. Det omfattar nu t.ex. även ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter. De största säkerhetspolitiska riskerna i dag förorsakas av de etniska och nationella motsättningarna i Östeuropa och det alltmer kritiska ekonomiska läget där. Dessa faktorer har redan lett till ett starkt nordiskt engagemang inom ramen för ESK-processen. Den nordiska Bosnienbataljonen är ett bidrag. Det är viktigt att de nordiska länderna på alla sätt bidrar till att trygga demokratin, till att värna om de mänskliga rättigheterna och till att skapa en ekonomisk bärkraftig utveckling i Europa. Men detta kan vi klara endast i samarbete med EU. I det ökade regionala samarbete som vi nu ser växa fram i vår närhet, har de nordiska länderna redan en given roll. Ett samarbete med de europeiska institutionerna kommer att berika också det traditionella nordiska samarbetet inom Nordiska rådets ram. Jag tänker närmast på det etablerade samarbetet inom Östersjörådet, på det baltiska investeringsprogrammet, på Nordiska rådets arbetsprogram för Baltikum och Östeuropa och på Nordiska investeringsbanken. Av stort värde är naturligtvis också samarbetet mellan Nordiska rådet och Baltiska rådet. Arktiska råd -- där frågor som rör miljö, ekonomi, teknik och vetenskap samt infrastrukturen skall diskuteras -- är ett bra exempel på ett nytt sätt att samarbeta. Bengt Hurtig pekade också på detta alldeles nyss. Även befolkningsfrågor, mänskliga kontakter, kulturella förbindelser och turism diskuteras i rådet. Barentsrådet kommer också att medverka i den särskilda kommitté som skall bildas för regionernas Europa inom unionen. Skapandet av ett ömsesidigt givande och ett varaktigt samarbete över Storkalotten kommer också att bidra till fortsatt stabilitet i våra närområden. Utmaningarna på Kolahalvön är enorma. Vi har där en miljöförstöring nästan utan motsvarighet på andra håll i Europa och en oerhört stark militär dominans, som förhoppningsvis kan brytas genom en övergång till ett mer civilt samhälle. De stora resurser som krävs för detta och för att förbättra miljön finns inte inom regionen. Det är därför nödvändigt att sätta in detta samarbete i ett sådant vidare sammanhang som EU:s medverkan leder till. Därmed skapas också en länk till det övriga Vid Nordiska rådets 43:e session i Mariehamn för två veckor sedan, antogs t.ex. också en rekommendation till Nordiska ministerrådet om att utarbeta ett konkret handlings och samarbetsprogram för Nordens närområden, med särskild uppmärksamhet på S:t Petersburg och Leningradregionen. Möjligheter och förutsättning till samarbete på miljö , handels , kultur och infrastrukturområden skall särskilt beaktas. Ministerrådet om att, för att bemöta de ökade kraven på koordinering och utökat samarbete som följer av den europeiska integrationen, förstärka resurserna för det nordiska regionalpolitiska samarbetet. I utvecklingsarbetet skall även de eventuella kommande möjligheterna till strukturpolitiskt samarbete med EU beaktas, och de förutsättningar som finns och de institutionella former som krävs, skall analyseras, för att ett effektivt regionalpolitiskt samarbete skall kunna etableras i Östersjö respektive Barentsregionen. Vidare rekommenderade rådet Ministerrådet att etablera ett samarbete med utvecklingsorganen i Nordkalottens län och fylken för att utveckla konkreta projekt som kan ingå i ett utvidgat regionalpolitiskt samarbete inom Barentsregionen. Såvitt jag förstår, efterlyste Bengt Hurtig precis detta nyss. Allt detta visar, herr talman, att de allt fastare band som Norden nu också genom Sveriges, Norges och Finlands medlemskapsförhandlingar är i färd att knyta med EU, ger de nordiska länderna inte bara en unik möjlighet att bygga ut ett samarbete sinsemellan utan också en möjlighet att stärka Nordens röst i Europa och i världen i övrigt. Men det är viktigt att det förnyelsearbete som nu inletts, i syfte att finna former för ett starkt och dynamiskt nordiskt samarbete inom en vidare europeisk ram, hela tiden prövas, effektiviseras och anpassas till förändrade förhållanden. Detta gäller naturligtvis också parlamentarikerns roll i verksamheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Inger Koch och jag är nog i huvudsak överens om principerna. Det är fina deklarationer som kommer från Nordiska rådet om att utveckla varaktigt samarbete. Deklarationerna från Nordiska rådet om olika typer av samarbetsprojekt har ofta inte lett till så många konkreta resultat.

Herr talman! Jag kan, Bengt Hurtig, inte säga om detta redan har hunnit avspeglas i budgetpropositionen, eftersom den i stort sett är klar. De rekommendationer som Nordiska rådet hoppas skall kunna fullföljas, med det allt effektivare arbete som rådet förordar, och som även ministrarna sagt sig vara beredda att ställa upp på, hoppas jag att vi skall kunna se det, om inte i årets, så i nästa års budgetproposition.
Herr talman! Denna diskussion har ju nu pågått minst ett år. Det gick betydligt snabbare att utveckla östsamarbetet med Polen och Baltikum. Jag vill understryka att detta är en del av Norden, som vi har landförbindelse med och där handel och utbyte av olika slag snabbt kan utvecklas. Men miljöproblemen är omfattande, och behoven av ett folkligt samarbete och fortsatt avspänning är stora. Jag avvaktar med spänning vad budgetpropositionen kommer att innehålla i detta avseende. Vi får säkert tillfälle att återkomma.
Herr talman! Jag kan upplysa Bengt Hurtig om att Nordiska rådet fattade beslut om en rekommendation när det gäller säkerhet, energi och miljö, framför allt i dessa områden. Jag hoppas att även denna rekommendation skall leda till en förbättring.

Herr talman! En omfattande utslagning från arbetsliv och gemenskap pågår nu i hela Europa. När människor känner att de inte behövs, växer missnöjet mot samhället och de demokratiska institutionernas förmåga att lösa problemen. Den ekonomiska krisen riskerar att gå över i en kris för demokratin. Sysselsättningen är den helt övergripande frågan i den socialdemokratiska politiken. Detta manifesterade vi senast för några veckor sedan på vår Europakongress.

Det vore illa om Nordiska rådet hamnade på åskådarplats i den process som nu tyder på ett omtänkande och nytänkande i Europa vad gäller sysselsättningen.

Vi är medvetna om att det inte finns några enkla lösningar på arbetslösheten av typen ''sänk skatten och avreglera, så gör marknaden resten''. De som tror att sådana finns måste redan ha blivit gruvligt besvikna. Ute i Europa är det två skolor som gör sig gällande. Den ena menar att avreglering av arbetsmarknaden, försämring av de anställdas anställningsskydd och försvagning av fackets inflytande är lösningen. Den andra går ut på att stärka individernas ställning, att rusta dem som nu är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet för de jobb som kommer att finnas. Det torde inte råda någon tvekan om vilken inriktning vi socialdemokrater står för. Vad som behövs är politiska beslut som inte bara stimulerar tllväxt utan också korrigerar marknadens och industrisamhällets till synes obönhörliga utslagning av människor. Vi accepterar inte att människor betraktas såsom avfall. Det rimmar illa med vår uppfattning om alla människors lika värde. Vi accepterar inte en massarbetslöshet, där en hel ungdomsgeneration slås ut. Jag har i Danmark mött en bild som skrämmer mig oerhört. Danmark har till skillnad från Sverige haft en hög arbetslöshet under lång tid, och det finns mycket att lära av förhållandena där. En bild, som jag har fått från politiker och andra ansvariga, är en ung familj med föräldrar i åldern 20--30 år och med ett eller ett par barn. De unga föräldrarna har aldrig haft ett arbete med det liv, den identitet och den rytm som det innebär. Passiviteten har blivit nästan fullständig. Att sitta och titta på TV:s olika kanaler blir i stort sett den enda sysselsättningen. Mathållningen består till stor del av chips, när man tittar på TV. Det sociala kontaktnät som uppstår genom arbete och fritidsaktiviteter saknas. Även om man ekonomiskt sett skulle kunna åka på semester, blir passiviteten ett hinder. I denna situation skall de ungas barn växa upp. De har aldrig fått uppleva att föräldrarna har ett arbete med allt vad detta innebär. Allt fler i Danmark talar om en förlorad generation, i mitt exempel de unga föräldrarna. Det är mycket stor risk för att en ny förlorad generation är på väg: de ungas barn. Det kommer att behövas omfattande insatser för att så inte skall bli fallet. Vi måste vara starkt medvetna om att det i arbetslöshetens spår håller på att växa fram ett mycket allvarligt folkhälsoproblem. Låt oss också i det nordiska samarbetet göra allt för att förhindra en sådan utveckling.

Herr talman! Det är helt naturligt att riksdagen i en nordisk debatt även uppehåller sig vid frågor som gäller Sveriges framtid i ett allt starkare och integrerat Europa. De senaste årens snabba scenförändringar har skapat nya förutsättningar och ändrade förhållanden. Vi har än så länge endast kunnat skönja de formella ramarna för dessa, och deras reella innebörd har vi av naturliga skäl ännu inte kunnat bilda oss en klar uppfattning om. Jag syftar givetvis på det förhoppningsvis snart ikraftträdande EES-avtalet och på Sveriges framtida medlemskap i EG. Jag vill emellertid här rikta uppmärksamheten på den form av mellanstatligt samarbete som det nordiska samarbetet representerar. Jag gör det med en känsla av att vi inför de stora förändringar som förestår inte tillräckligt beaktar de erfarenheter som det nordiska samarbetet erbjuder. Att Norden redan i en dryg mansålder har varit en långt integrerad region i Europa med passfrihet, gemensam arbetsmarknad och likabehandling i fråga om social trygghet såsom hörnstenar i samarbetet upplevs av gemene man såsom en självklarhet. Vi reflekterar inte ens över dess fördelar. Ändå bör vi besinna att det nordiska samarbetet inte har kommit såsom en skänk från ovan. Det representerar i stället ett mångsidigt och stundom tålamodskrävande samarbete, som utvecklats utan överstatliga regler men i en allt starkare förvissning om att små länders intressegemenskap kan ersätta och överbrygga århundradens split och stundom krigiska relationer. Det nordiska samarbetet kan förvisso lyftas fram som en samarbetsmodell också för andra regioner i Europa. I dag gäller detta mer än på länge. Nordiska rådet, vars svenska delegation har drygt en tiondel av kammarens ledamöter som sina medlemmar, är unikt som samarbetsorgan, också i så måtto att både regeringar och parlament är samarbetspartner i rådet. Den dimensionen gör det också naturligt att rådets inriktning och verksamhetsformer ändras och moderniseras i nära samarbete mellan regeringarna och parlamenten. Den av statsministrarna beslutade nyvärderingen av det nordiska samarbetet har varit viktig och värdefull även för Nordiska rådet, eftersom den på ett klarläggande sätt har visat på möjligheterna och även på begränsningarna i det fortsatta nordiska samarbetet i det europeiska integritetsperspektivet. Statsministrarnas bedömning av det nordiska samarbetets framtid är positiv. Nordiska rådet har redan instämt i denna bedömning. Samtidigt har rådet under det gångna året haft tillfälle att praktisera den ökade budgetmakt som man länge krävt och som regeringarna numera har gått med på. Den av statsministrarna förordade nysatsningen på det kulturella samarbetet -- som tyvärr måste ske genom nedskärningar på andra områden, eftersom budgeten inte tillåts öka -- har på det stora hela godtagits av rådet, om än med en viss vånda. Jag tror emellertid att det är viktigt att vi även i det nordiska samarbetet iakttar stor försiktighet med utgifterna. Lika viktigt är det att Nordiska rådet gör de omprioriteringar som situationen kräver. Den förr ofta prövade modellen att på nordisk väg ta fram förslag om resurser som man på hemmaplan fått avslag på bör en gång för alla avskrivas. Det kräver det trängda budgetläget i alla nordiska länder. Samtidigt är detta inget hinder för att vi vidareutvecklar det nordiska samarbetet på andra områden med gemensamma nordiska intressen, såsom miljöpolitik, energi och utveckling av infrastrukturen. Utrikespolitiken var länge tabu i Nordiska rådets verksamhet men har efter det att den politiska kartan i Europa ritats om förts in även i Nordiska rådet. Vid novembersessionen i fjol infördes en ny ordning, innebärande att en av utrikesministrarna lämnar en redogörelse i rådet. Därpå följer en generaldebatt. Denna ordning tillämpades också vid sessionen i Mariehamn häromveckan. Detta är givetvis i takt med tiden. Det nordiska samarbetet är ju en del av det europeiska och det övriga internationella samarbetet. Men vad som är viktigt är att rådet självt inte börjar plöja egna fåror på det utrikespolitiska fältet utan att man följer de linjer som regeringar och parlament slagit fast. I linje med Nordiska rådets orientering mot ökade kontakter med omvärlden har rådets presidium förordat en samordning av de nordiska frågorna med de europeiska i de nationella parlamenten. I Sverige har frågan följts upp i en flerpartimotion från i vintras. Vi moderater stod inte med som undertecknare, men vi instämmer i grundfrågan. Däremot har jag som medlem i förvaltningsstyrelsen och som vice ordförande i Nordiska rådets svenska delegation haft svårt att förstå den administrativa gången i detta ärende, dvs. frågan om inrättandet av ett riksdagens internationella kansli, RIK. Frågan diskuterades på talmanskonferensen i december i fjol på basis av ett förslag från riksdagsförvaltningen. Vad som beslöts vid detta tillfälle beträffande rådsdelegationens kansli har det rått delade meningar om. Något protokoll som hade kunnat vägleda oss finns inte. Därefter har frågan genom olika administrativa beslut förts vidare utan att delegationen i Nordiska rådet vid något tillfälle haft möjlighet att framlägga sina synpunkter. Detta har kunnat ske först i samband med att delegationens anslagsäskande för någon vecka sedan lämnades in. För egen del har jag hävdat att den organisatoriska förändring som eftersträvas mycket väl kunde ha fått anstå till dess att klarhet vunnits om Sverige blir medlem av EG eller inte. Förfaringssättet vid denna organisationsförändring, som konkret innebär att delegationens kansli upphör som egen myndighet, kan kortfattat beskrivas som ett sätt att avskaffa en statlig myndighet utan att man märker det. Det sätt på vilket man gått till väga skiljer sig markant från vad som gällt i andra liknande fall, där denna kammare har kunnat ta ställning till ett på vedertaget sätt utarbetat förslag. Det inträffade ökar dess värre inte riksdagens anseende som arbetsgivare och arbetsplats. Delegationen har, som sagt, funnit detta anmärkningsvärt. Vi hoppas nu att vi skall kunna hitta den rätta samverkansformen, så att Nordiska rådets arbete kan fortsätta i den positiva anda som vi alla hoppas på.
Herr talman! Det sägs att Norden och Nordiska rådet är de mest disparata organen på detta jordklot. Men det kan också påstås att de är de mest sammanhållna och mest harmoniska organen i vår del av världen. För den skull saknas inte problem. Därför behöver det nordiska samarbetet förnyas och utvecklas. Det behöver också förenklas, framför allt med tanke på människorna i det praktiska vardagslivet. Sveriges ansökan om medlemskap i EG har det från vissa håll uttryckts pessimism om det nordiska samarbetets framtid. För att kunna få en bättre bild av vad som förändrat den politiska bilden i Europa har nya samarbetsformer krävts också för Norden. På Nordiska rådets uppmaning lät statsministrarna företa en s.k. nyvärdering av det nordiska samarbetet. Det kunde konstateras att det fanns goda förutsättningar för ett fortsatt omfattande nordiskt samarbete, om än i något förändrat skick. Vad som nu gäller är att vi har ett par sessioner i stället för bara en. Det har här tidigare sagts att rådet fått ökad budgetmakt. Detta innebär att vi beslutar om innehållet inom de av ministerrådet givna ramarna. Det har också poängterats att utrikes och säkerhetspolitiska frågor inte längre är tabu. Det faktum att regeringarna fortsättningsvis också ingår i rådet tycker jag borgar för att Nordiska rådet behåller sin unika ställning som samarbetsorgan för fem länder och tre självstyrande områdens regeringar och parlament. Parlamentarikerna å sin sida har i princip sagt sig vara eniga och instämma i statsministrarnas förslag till prioritering på vissa samarbetsområden. Dessa omfattar de flesta av de traditionella samarbetsfrågorna. Positivt är också att utvecklingen av infrastruktur, samarbete om energi och resursfrågor samt regionalt samarbete särskilt framhålls. Det är nämligen genom samarbete på dessa områden som Norden kan förstärkas och förbättra sin ställning som en slagkraftig och expansiv region i Europa. Herr talman! Medlemmar från fem av riksdagens partier lade i vintras fram en motion som syftade till att förstärka det parlamentariska samarbetet i nordiska frågor och därigenom motverka risken för ett demokratiskt underskott i och med att större europeiska samarbetsforum uppstår. Nu säger utrikesutskottet att man delar motionärernas syn på behovet av att det parlamentariska samarbetet effektiviseras i takt med att regeringarnas nordiska samarbete reformeras. I sina slutsatser landar man i utrikesutskottet ändå på ett ställningstagande som innebär att man inte tillstyrker motionen. I stället nöjer man sig med ett förhållandevis försiktigt uttalande. Debatten här handlar självfallet om den redogörelse som vi har fått när det gäller Nordiska rådets verksamhet fram t.o.m. sessionen i mars i år. Jag vill ändå beröra ett par frågor som har haft stor tyngd och som återkom också vid vårt senaste möte i Mariehamn. För det första gäller det miljö och säkerhetsfrågor. För det andra gäller det sysselsättningen. På grund av de många atomavfallsprodukter som finns i våra nordområden och de omfattande industriutsläppen, inte minst från det ryska landet och från Kolahalvön, har miljöhoten ökat enormt inom Nordkalotten och Barentshavsområdena. Bergdahl, vid flera tillfällen aktualiserat att det behövs stora kraftinsatser för att få hejd på den väldiga miljöförstöring som pågår i det norra området. Miljöutskottet i Nordiska rådet har för övrigt, vilket utrikesutskottet citerar, sagt att man med skärpa måste ta itu med åtgärder som främjar atomsäkerheten i nordområdena, bl.a. genom bindande internationella avtal om atomsäkerhet och om hantering av avfall från civil och militär verksamhet. Man har också uttalat sig för att det här måste ske mycket snabbt. Den andra frågan som jag kort ville beröra är den plåga som Norden känner av när vi för närvarande har en oacceptabelt hög arbetslöshet. Därför är det både angeläget och naturligt att Nordens politiker tillsammans diskuterar vad som går att göra. Situationen är ju den att den våg av arbetslöshet som har sköljt in över europeiska länder också har nått fram till det nordiska området. Den höga arbetslöshet som tog sin fart 1990 i Sverige har fortsatt att stiga till för oss oacceptabelt höga nivåer. Utvecklingen i Norge och på Island är liknande. Danmark som under lång tid har brottats med hög arbetslöshet har en relativt sett oförändrad situation, medan Finland drabbats hårdast med en öppen arbetslöshet kring 20 %. I statsministrarnas uttalande i Mariehamn pekar man på några vitala områden som är en förutsättning för hög sysselsättning och därmed för fortsatt välfärd. Det ekonomiska utskottet lyckades komma fram till en enad ståndpunkt angående medlemsförslagen om åtgärder mot arbetslöshet. Alla partigrupper i ekonomiska utskottet var eniga om behovet av ökade satsningar på forskning, utveckling och utbildning. Utskottet underströk också de nordiska ländernas beroende av internationell handel, och att det därför är väsentligt att regeringarna medverkar till positiva resultat i GATT-förhandlingarna. Jan Fransson, som tidigare talade här, hade några kritiska synpunkter. Han menar att det under en tioårsperiod inte har tagits några initiativ från svensk sida. Det var rejäla svingar han riktade mot socialdemokratiska ministrar och statsråd samt även mot regeringsmedlemmar av annan kulör. På den punkten vill jag ändå mena att det har skett något, men att både rådet och statsministrarna i fullt samförstånd med samarbetsministrarna säger att man nu måste ta till väldiga krafttag för att reda upp den svåra situation där miljontals människor i Norden är utan arbete. Rent principiellt hade Jan Fransson synpunkter som det är lätt att instämma i, nämligen faran av den väldiga passivisering som äger rum då människor går utan arbete. Men att antyda att det inte skulle göras insatser nationellt och nordiskt för att ta itu med arbetslösheten menar jag ändå är en överdrift. Låt oss, Jan Fransson, ta gemensamma tag för att komma till rätta med problemen. På den punkten gör jag tolkningen att det finns en god samstämmighet. Till sist de svårigheter som råder för människor med vardagsnära dagliga problem. Förre ministern och parlamentarikern Nils G. Åsling har gjort en snabbutredning som har redovisat en rad kvarstående hinder för medborgare och nordbor när det gäller möjligheten att resa, uppehålla sig och jobba i olika delar av Norden. Dessa hinder bör snarast undanröjas eftersom de motverkar den strävan till friare samfärdsel mellan de nordiska folken som faktiskt var ett utredningsmål redan för Sysselsättningspolitiken är naturligtvis i första hand en nationell angelägenhet, men den står för den skull enligt min mening inte i strid med gemensamma nordiska tag för att komma till rätta med bristen på jobb. Insatser på kommunikationsområdet, bättre energiutnyttjande, gemensamma utbildningsinsatser och insatser för miljön kan tjäna de syftena. Herr talman! Jag ser fram emot den debatt som kommer att hållas i denna sal i mars nästa år, då man framför allt kommer at ta itu med insatserna för att göra det möjligt att trygga jobben och därmed välfärden på sikt, både i Sverige och i
Herr talman! Jag tror att Elver Jonsson avsiktligt missförstod mig när han sade att jag påstår att det inte har tagits några initiativ under de senaste tio åren, inte sedan samarbetsavtalet. Jag menar, precis på samma sätt som Elver Jonsson, att den arbetslöshet som börjat skölja över oss i sådana tal att man kan prata om massarbetslöshet är något som har skett de senaste åren. Det var naturligtvis det jag avsåg. Det är märkligt att inte den svenska regeringen är mer aktiv när arbetslösheten månad för månad seglar upp till höjder som vi aldrig har kunnat drömma om, inte någon av oss. Om den ansvarige svenske arbetsmarknadsministern hade haft någonting positivt att redovisa när det gäller den egna aktiviteten utgår jag ifrån att han av rent politiska skäl hade tagit tillfället i akt att ge oss en redovisning på Nordiska rådets senaste session för två veckor sedan. Det fanns ingenting i det anförandet som antydde att han över huvud taget hade läst vad som står i artiklarna 9 och 10 i det här samarbetsavtalet. Elver Jonsson och jag är helt överens om, och det var just det jag avslutade mitt anförande med, att det krävs gemensamma tag, kanske inte bara i vårt land. Vi skall också utnyttja möjligheten att i det nordiska samarbetet klart visa att vi är beredda att vidta konkreta gemensamma åtgärder och ge ett besked till de nordiska folken om att den här frågan står överst på dagordningen.
Herr talman! Jag håller med om att Jan Fransson hade en snygg avslutning och ändå kom ned på fötter. Men han förirrade sig in i några påståenden som jag tror det är rimligt att påpeka. När Jan Fransson säger att jag har missupfattat honom något är det nog inte så. Jag har följt hans anförande ord för ord, eftersom det så väl stämmer överens med det han sade i Mariehamn. Där står att inga initiativ har tagits av dem som är närmast ansvariga för genomförandet av det samarbetsavtal som undertecknades 1983 om en gemensam arbetsmarknad. Min poäng var att det var en stor överdrift att säga detta. Jag tycker möjligen att det var något orättvist mot hans socialdemokratiska statsråd, som under åren har gjort en och annna insats här. Det är riktigt att arbetslösheten har skjutit fart de senare åren. Från 1990 fram till nu har det varit en stigande kurva. Det erkännandet skall väl ändå ges Jan Fransson att han klädsamt säger att det inte finns några enkla lösningar. Det är riktigt. Men det är otvetydigt så att arbetsmarknadsministern från Sverige i debatten -- om han hade lästa de artiklar som Jan Fransson talade om vet jag inte -- redovisade den mycket stora insats som Sveriges riksdag, på regeringens förslag, har beslutat om, och där nya åtgärder är på gång. Det är den största insatsen i modern tid. Det hindrar inte att vi ändå får fortsätta med förnyade ansträngningar.
Herr talman! Det är inte särskilt fruktbart att Elver Jonsson och jag fortsätter den här diskussionen. Jag är klart medveten om de möjligheter jag som ledamot har att begära en redovisning från den ansvarige arbetsmarknadsministern. Jag är naturligtvis besviken över att han inte finns här i kammaren när vi diskuterar det nordiska samarbetet. Det var fler än jag som inte var särskilt imponerade av arbetsmarknadsministerns anförande på den senaste sessionen.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

Jag hoppas att Marianne Andersson håller med mig om att man kan begära av den svenska arbetsmarknadsministern att han, när han kommer till Nordiska rådet, är medveten om att han är på Nordiska rådets session och har ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska frågorna.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

Herr talman! I artikel 10 i samarbetsavtalet står det att Nordiska ministerrådet regelbundet skall samråda med arbetsmarknadens parter om frågor rörande arbetsmarknad och sysselsättning i Med tanke på den våldsamma ökningen av arbetslösheten hade jag i varje fall förväntat mig att arbetsmarknadsministern, med utgångspunkt i artikel 10, hade haft någonting att redovisa. Det hade han inte, Marianne Andersson.

Riksdagen blir i stort sett bara ett transportkompani för att effektuera anslagsäskandena. Det förhållandet borde inte riksdagen acceptera. Herr talman! Vi anser att kostnaderna för Nordiska ministerrådet är orimligt stora och att de kraftigt bör begränsas. Vi anser att Nordiska rådets verksamhet och arbetsformer är förlegade och ineffektiva. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till att en utredning skyndsamt tillsätts, med målet att dels analysera nya arbetsformer för det nordiska samarbetet till en väsentligt lägre kostnad än de nuvarande och med väsentligt reducerad byråkrati, dels analysera vilka verksamheter som är väsentliga i ett nordiskt samarbete och vilka verksamhetsområden som är lämpade för nordiskt samarbete utanför Nordiska rådets ram. Nordiska rådet har med tiden utvecklats till en otymplig byråkrati med ett stort antal parlamentariker utan verkligt inflytande. Antalet parlamentariker i Nordiska rådet bör kraftigt reduceras, anser vi. Parlamentarikernas möjligheter att fatta bindande beslut bör också analyseras. Kanske ett enda nordiskt centralt sekretariat borde inrättas? Behövs en särskild tidskrift för att täcka de nordiska ländernas informationsbehov? Ja, herr talman, frågorna är många. Kanske en utredning skulle kunna ge svaren. Vi anser att Nordiska rådet har blivit en organisation med ett enormt mångsyssleri. Verksamheten behöver förändras. Prioriteringar måste ske. Nordiska rådets verksamhet bör främst ta fasta på frågor av gemensamt nordiskt intresse och där ett gemensamt nordiskt agerande kan ge tyngd åt nordiska krav och behov i ett europeiskt samarbete. Man bör ta fram olika modeller för hur Nordiska rådets arbete och beslut skall följas upp i de olika parlamenten och regeringarna. Om Nordiska rådet inte bara skall bli en tungadministrerad byråkratisk nordisk diskussionsklubb, måste man finna en modell där rådets arbete och beslut får en starkare ställning än i dag. I annat fall bör det nordiska samarbetet drivas vidare i andra former än inom Nordiska rådet. Även detta bör återspeglas i en utredning av det framtida nordiska samarbetet. De svenska miljöinsatserna i Nordens närområden måste inriktas på att maximera miljöförbättringen per investerad krona. Det innebär att svensk miljö kan förbättras genom att investeringar görs i ökad omfattning i reningsverk och anläggningar i exempelvis Baltikum. De nordiska länderna bör, i syfte att bl.a. uppnå högre effektivitet och samverkansfördelar, träffa en överenskommelse om att utse var sitt land i Östersjöområdet till prioriterat projektland. Herr talman! Jag vill till sist yrka bifall till vår motion om en utredning av det framtida nordiska samarbetet. Jag yrkar samtidigt avslag på utskottets hemställan enligt p. 4.

Herr talman! Jag vill bara erinra om vad utskottet skriver när det gäller förslaget -- som vi även diskuterade förra året, Lars Moquist -- om att utse ett nordiskt fadderland för vart och ett av de baltiska länderna. Dessa fadderländer skall naturligtvis särskilt beakta miljöförstöringen i de olika baltiska länderna. Vi tror inte att detta kan stärka samarbetet. Det sker redan nu mycket intensivt samarbete mellan de nordiska länderna och inom den europeiska unionen för att förbättra miljösituationen i Baltikum. Jag håller med om att den är anmärkningsvärd och prekär. Men det försiggår redan ett nära och väldigt intensivt samarbete. Som jag sade tror jag inte att förslaget skulle stärka det samarbetet. Jag tror att det är bättre om man kan ha en gemensam syn på de baltiska länderna. Sverige har ett alldeles särskilt och påtagligt ansvar för arbetena vid Ignalinaverket i Litauen, och det vet Lars Moquist. Så jag kan inte riktigt förstå upprepandet av detta krav.
Herr talman! Det är riktigt, Inger Koch, att det sker ett utvidgat nordiskt samarbete, och det är vi naturligtvis för. Sedan har vi velat ta upp frågan om detta kunde vara en lämplig väg att gå fram, dvs. att ett land sköter ett annat mottagarland. Det är möjligt att det finns faktorer som pekar emot det förslaget, men jag tycker att det är värt att pröva. Då skulle ett land ta hand om all infrastruktur, alla miljösatsningar och valutafrågor. Valutafrågorna är kanske litet överspelade när det gäller Baltikum, eftersom man redan nu har en valuta som fungerar rätt hyggligt. Jag vidhåller ändå att detta är en väg som man borde fundera över inom de nordiska länderna. Frågan om att införa denna variant med ett givarland och ett mottagarland har nog över huvud taget inte tagits upp i Nordiska rådet.
Herr talman! Det är fråga om så stora pengar när det gäller miljösatsningar i de baltiska staterna att inget land kan klara de omfattande insatser som behövs. Det är absolut nödvändigt med ett samarbete. Inte ens Norden kan klara detta. Det behövs ett samarbete inom hela världssamfundet för att man skall kunna förbättra den svåra miljösituationen.
Herr talman! Jag vill bara avsluta med att säga att vi självfallet är med på att man skall ha ett samarbete även utöver gränserna. Men man kan ändå pröva den här modellen inom ramen för ett utvidgat nordiskt samarbete.

Herr talman! Jag beklagar att jag på grund av ett alltför långt sammanträde i Utrikesnämnden inte har kunnat vara närvarande under den första delen av debatten. Men via uppställda TV-apparater hörde jag hur Jan Fransson gick på, och det fick mig att omedelbart komma hit för att ta den debatten. Jag tycker nämligen att flera av inläggen här har varit ganska förenklade versioner av verkligheten. Man diskuterar dessa frågor som om den stora allmänheten inte vet om att Nordiska rådet disponerar en budget om 650 miljoner s.k. starka danska kronor. Men det är naturligtvis inte hela bilden. Ibland resonerar man som om det bara var att ta av dessa pengar för att lösa miljöproblemen och dessutom sysselsättningen i hela norra Europa. Det får ju finnas något sinne för proportioner och någon måtta på anspråken. Det stora och viktiga är det informella samarbetet, som är möjligt att driva i ett nordiskt sammanhang för att den vägen utöva tryck också på andra länder i vår närhet. Det är precis detta som statsministrarnas diskussion i Mariehamn handlade om, nämligen hur Norden tillsammans kan stärka den europeiska sysselsättningens utveckling i samarbete med övriga EG--EFTA-länder. Detta är bakgrunden till det uttalande om sysselsättningen som gjordes av statsministrarna i Mariehamn den 8 november. Jag skall inte återge hela det uttalandet, utan jag skall endast nämna några rubriker. En annan rubrik lyder Sunda offentliga finanser för lägre räntor -- där finns ingenting om konsumtionsstimulans, Jan Fransson. En ytterligare rubrik lyder Strukturella reformer för fler och nya jobb. Under denna rubrik behandlas små och medelstora företag, den aktiva arbetsmarknadspolitiken, de arbetssökandes position på arbetsmarknaden, vilken bör stärkas, kompetensutvecklingen genom utbildning och omskolning. Detta avsnitt har överlämnats direkt från statsministrarna till Finansministerrådet inom Nordiska rådet för att behandlas med sikte på sessionen i Stockholm i början av mars. I detta uppdrag ligger också samråd med de fackliga organisationerna i Norden. Det är alltså inte så, att vi på regeringssidan isolerar oss från världen i övrigt, som Jan Fransson antydde i sin retorik. Statsministrarna diskuterade även stabila valutakurser, som var en annan huvudrubrik. Avsikten med detta gemensamma nordiska grepp är alltså att föra frågorna vidare i det europeiska sammanhanget. Nästa möte för det europeiska rådet i Bryssel i december är naturligtvis det första målet när det gäller att vidarebefordra dessa uppfattningar. Det förhåller sig på samma sätt i fråga om miljön. Anspråken och behoven i vår omvärld är enorma. Det är fullt klart att dessa inte ryms inom några nordiska budgetar. Det skall man säga klart och tydligt, vilket jag har gjort. Jag sade det till t.ex. miljöutskottet i somras då man kom med anspråk på 600 miljoner hit och ett ytterligare antal miljoner dit. Miljöutskottet talar om en helt annan form av nordisk samverkan. Man vill använda det nordiska samarbetet för att mobilisera resurser som sedan skall användas gemensamt. Det tycker jag är bra. Därför har jag tagit initiativ till -- och det gjorde jag innan diskussionen med miljöutskottet -- att Miljöministerrådet skall arbeta fram ett förslag, där man föreslår att man i alla de nordiska länderna parallellt tar ut avgifter som är positiva från miljösynpunkt på t.ex. miljöbelastande energiråvaror.

Det var bara några exempel. Hela Östersjön med de 140 miljarder kronor som enligt Helcomrapporterna krävs är ytterligare ett exempel. Diskussionen gäller alltså de hundratals miljarder kronor som skall mobiliseras. Då tycker jag att man skall tala om det och inte på hemmaplan försöka att slinka undan och säga: Nej, vi är inte beredda att ställa upp på sådana här insatser. Detta är inte bara en uppgift för miljöministrarna i Norden. Vi är ense om tagen, och vi kommer att diskutera frågan på ett sammanträde med finansministrarna i Köpenhamn den 7 december. Därefter fullföljer vi ett förslag. Statsministrarna måste hjälpa till att få fram ett realistiskt sätt att hantera de enorma behov som finns i vår omvärld. Eftersom detta över huvud taget inte har nämnts i debatten tyckte jag att det fanns utrymme att i alla fall informera om detta. Det är naturligtvis fritt fram för alla ni parlamentariker att nu i januari visa att ni ställer upp på detta, så att någonting blir gjort för att hantera alla dessa stora problem i norra Europa. Jag har tidigare utmanat Milj udvalget. Nu utmanar jag den svenska riksdagen att ställa upp på detta. Det handlar alltså om gemensamma förslag från alla nordiska länder för att finansiera de enorma insatser som krävs för att hantera problemen på t.ex. miljöområdet, kärnsäkerhetsområdet, sysselsättningsområdet etc. Jan Fransson talade om situationen i Danmark, där man har en socialdemokratiskt ledd regering och en arbetslösheten på ca 12 %. Det har inte heller där varit möjligt att med snabba klipp hantera den situationen. Det borde i annat fall ha gjorts vid det här laget. Danmark har ändå en arbetslöshet som ligger 50 % högre än vår. Jag vet inte om exemplet Danmark ingick som en del i Jan Franssons i övrigt innehållslösa retorik. Lars Moquist tog upp frågan om otymplig byråkrati. Min erfarenhet från det nordiska samarbetet är att det är ett av de mer välfungerande internationella samarbeten som över huvud taget finns. Vid det här laget har jag under ganska många år studerat det både från insidan och från utsidan. Naturligtvis finns det alltid möjligheter att omdirigera resurser. Det är just vad statsministrarna med sitt initiativ har varit ute efter, och det är precis det arbete som nu pågår. Varenda projekt granskas för att de därefter skall kunna få en ännu effektivare organisation. Observera det som litet lättvindigt bara brukar svepas över, att människor uppskattar det nordiska samarbetet. Varför? Jo, det bygger nämligen på koncensusprincipen, att vi skall vara överens. Det innebär emellertid inte att det är det mest effektiva. Det går inte fortast på det sättet. Diktaturer är naturligtvis i det avseendet överlägsna. Men vi har ändå valt en förankrande koncensusprincip för att kunna genomföra stabila reformer i det nordiska samarbetet, vilket vi också har gjort. Människorna uppskattar det. Jag tycker att det är ett ganska gott betyg, även om det inte alltid brukar inrymmas under rubriken effektivitet. Men demokratiskt effektivt är det uppenbarligen, eftersom människor uppskattar det.
Herr talman! Olof Johansson tog upp det som jag sade om Danmark. Om Olof Johansson verkligen hade varit här och hört vad jag sade, när jag använde bilderna från Danmark, hade det kanske varit litet lättare att få en litet mer konstruktiv debatt i frågan. Men faktum är, om jag ändå skall ge någon kommentar till den diskussionen, att jag rekommenderar Olof Johansson att ta del av de intiativ som har tagits under den korta tid som Danmark har haft en socialdemokratisk regering. Under hela 80-talet var det ju en annan regering, eller hur? Men även den tog intressanta initativ. Jag menar att vi kanske har litet grand att lära utav danskarna. Det ekonomiska utskottet i Nordiska rådet har varit ansvarigt för de medlemsförslag om sysselsättningen som diskuterades vid den senaste sessionen. Eftersom jag har deltagit både i en arbetsgrupp och i utskottet vill jag bara upplysa Olof Johansson om att vi inte har haft något slags budgetperspektiv på den frågan. Det är precis så som Olof Johansson säger, att Nordiska rådet inte bara är en budgetapparat. Det handlar också om ett informellt samarbete. Att det kan utvecklas till gemensamma nordiska initiativ är naturligtvis också värdefullt. Det var det perspektiv som vi hade. Det är riktigt att statsministrarna gjorde ett uttalande i samband med sessionen på Åland. Om vi skall vara ärliga innehöll det knappast något konkret. Men jag vill ändå försöka att ha en positiv syn, eftersom intiativkraft ändå visades. Vi blir nu informerade om att frågan om sysselsättningen har lämnats över till olika ansvariga inom regeringen. Vi ser naturligtvis fram emot vad detta kan resultera i inför nästa års session. Men jag vill ändå fråga Olof Johansson: Är detta det enda intiativ som har tagits eller planeras för att verkligen se till att vi vid nästa session kan föra en ordentlig generaldebatt om sysselsättningen och om möjligt komma fram till konkreta åtgärder? I utskottet var vi i alla fall medvetna om att tiden var knapp. Därför utgår jag från att man har tagit ytterligare initiativ utöver ett skriftligt uttalande från statsministrarna till finansministrarna och vad det nu var.
Herr talman! Jag har inte för avsikt att gå i polemik med miljöministern om Nordiska rådets arbetsformer.

Enligt de framlagda förslagen skall kulturbudgeten få en 25-procentig ökning 1994 och utgöra 50 % av den nordiska budgeten 1996. Utskottets internationella verksamhet har fortsatt inom de under år 1991 tillsatta arbetsgrupperna för relationer till EG Man tar här upp en del frågor om kultur och utbildningsinsatser, forskningsområdet samt förslag om nya riktlinjer för Forskningspolitiska rådet, klarare profilering av den nordiska dimensionen i läroplanen när det gäller hushållsundervisning i de baltiska länderna. Personligen är jag mycket mer positiv till Olof Johanssons prioritering, dvs. av miljön. I utrikesutskottet har vi för någon månad sedan bl.a. blivit varse ett problem som kanske är ett litet problem, nämligen Atomsjön i Sillamäe. Problemen omfattar naturligtvis hela Östersjöområdet och inte minst Östersjön. Miljöministern påpekade att resursbehovet för Östersjön enligt Helcom skulle ligga på 140 miljarder kronor. Det är väsentligt att inte splittra upp resurserna på en rad andra områden. Det uppstår en konfliktsituation mellan Olof Johanssons utmaning till de nordiska länderna och riksdagen att satsa på miljön och Nordiska rådets inriktning som i ganska stor utsträckning handlar om kultur.
Herr talman! Låt mig ta upp det senare först och bara kommentera det med den anmärkningen att den omprioritering som statsministrarna tog initiativ till ligger inom ramen för den nordiska budgeten om 650 miljoner kronor. Vad jag talade om gällde att vidga möjligheterna till samordnade aktioner från de nordiska länderna, och då måste man gå fram utanför den nordiska budgeten och komma överens om hur man parallellt i de olika nordiska länderna skall finansiera gemensamma insatser. Syftet skall naturligtvis vara dels att öka volymerna, dels att uppnå synergieffekter, dvs. att man blir effektivare tillsammans än man är var för sig. Det förekommer ett informellt samarbete, och det är inte så att man gör saker och ting helt ovetande om varandras insatser. Om de nordiska länderna tillsammans bara på miljöområdet satsar i storleksordningen en miljard kronor i de tre baltiska republikerna, krävs det samordning för att insatserna skall bli så effektiva som möjligt, för att de skall angripa rätt problem och ge verkligt långsiktiga effekter. Det är detta problem som vi har tagit upp, inte minst mot bakgrund av de jättelika insatser som krävs när det gäller t.ex. energisystem, omhändertagande av avfall i olika tappningar och kärnsäkerhet. Kärnsäkerheten är, som alla vet, aktuell på många olika nivåer i världen. Där har G 7, G 24 och en rad finansiella institut, senast Nuclear Safety Account inom Europeiska utvecklingsbanken, medverkat för att försöka få litet ordning på de satsningar som görs i hela Östeuropa. Sverige gör mest i Norden på det här området, och vi kommer naturligtvis att fortsätta att arbeta oförtrutet och bilateralt med detta. Jag hoppas t.ex. att vi när president Brazauskas kommer hit denna vecka skall diskutera de konkreta åtgärder från Litauen självt som krävs i form av avtal, beslut från myndigheter och anslutning till internationella konventioner för att vi skall kunna göra konkreta insatser i t.ex. Ignalina-reaktorn, utan att för den skull stå för hela ansvaret om olyckan skulle vara framme. Det arbetet fortsätter självfallet, men vi vill höja dess nivå ytterligare ett steg genom ett förbättrat och mera ambitiöst nordiskt samarbete. Jag skall inte gå vidare på temat det danska och det svenska. Jag vill bara helt kort konstatera att Danmark inte med några snabba klipp har lyckats att sänka sin arbetslöshet. Det är ett större och -- om uttrycket tillåts -- mera gemensamt problem än så. Det är därför viktigt att det europeiska arbetet med kraft fullföljs. Det som då är viktigt är naturligtvis den rekommendation som Nordiska rådet antog i Mariehamn, och i uppföljningen av det arbetet får finansministrarna en roll. Jag kan också tänka mig att arbetsmarknadsministrarna får det. Detta pågår nu med sikte på Stockholmssessionen. I det sammanhanget kommer också en inbjudan att gå ut till de fackliga organisationerna. Det är vad som är på gång utöver finans och statsministrarnas gemensamma och mera principiellt hållna uttalande. Herr talman! Jag har försökt att skingra åtminstone en del av missförstånden i detta sammanhang. Jan Fransson frågade mig om andra initiativ. I Mariehamn signerades t.ex. ett utbildningsavtal, som skall läggas fram för Nordiska rådet under Stockholmssessionen. Det syftar till kompetenshöjande åtgärder, innefattande fritt tillträde för ungdomar och andra som söker sig till utbildningar i Norden. Norden skall vara en utbildningsgemenskap. Den sortens åtgärder kan de nordiska länderna tillsammans med fördel klara inom de snäva ekonomiska ramar som är anvisade. Däremot måste den konkreta utbildningsinsatsen ligga utanför den nordiska budgeten. Vi skall där, som jag ser det, ha samma synsätt som vi har på miljöområdet, dvs. att vi skall försöka samordna insatser och få ut mera av de pengar som vi satsar. Som Elver Jonsson sade: Trots den största insatsen i modern tid i vårt eget land på arbetsmarknadspolitikens område är det självklart att vi -- just därför att vi satsar så mycket -- också skall samordna arbetet med de övriga nordiska länderna för att få ut det bästa möjliga av de kanske
Herr talman! Jag tycker att miljöministern blandar bort korten i prioriteringsresonemanget. Det verkar litet egendomligt att Nordiska rådet inom ramen för de 650 miljonerna gör prioriteringar på kultursidan, vilket många kan tycka är bra, medan Olof Johansson säger att det skall vara en utmaning för riksdagen och andra parter att göra miljösatsningar, bl.a. för att rena Östersjön. Hur kan det komma sig att Nordiska rådet inte inom ramen för sin sedvanliga budget arbetar för att satsa på miljön? Nordiska rådets 650-miljonersbudget borde mera spegla en inriktning på miljön än på kulturen. Olof Johansson får väl försöka klargöra hur man skall kunna satsa på kulturen samtidigt som man gör en jättesatsning på miljösidan. Jag tycker inte att dessa båda budskap går ihop.
Herr talman! Det är viktigt att ta fasta på att statsministerinitiativet bl.a. innefattar att vi är medvetna om det ökande europeiska samarbetet, oavsett om det handlar om EFTA, EES-avtalet eller ett framtida eventuellt medlemskap i EG. Det gäller då att använda det nordiska samarbetet för att prioritera det genuint nordiska, det som ingen annan kan hantera åt oss. Den nordiska kulturen är vår; alltså prioriterar statsministrarna i sitt initiativ kulturen inom ramen för den nordiska budgeten. Det är mycket tydligt. När det sedan gäller miljön i vår omvärld är intresset litet olika beroende på geografiskt avstånd och på hur mycket man själv berörs av miljöförstöringen. Jag tycker att Lars Moquist var en utmärkt exponent för just detta tänkande. Behoven är för stora för att kunna hanteras inom ramen för den nordiska budgeten. Det gäller i stället att utnyttja det nordiska samordningsmaskineriet för att koordinera det som vi nationellt kan mobilisera utanför den nordiska budgeten. För att klara den uppgiften har statsministrarna också sagt, vilket har följts upp hela vägen, att miljön skall ha en oförändrad ställning i budgeten. Man har alltså inte föreslagit några besparingar för att finansiera de ökade kultursatsningarna. Jag tolkar detta helt enkelt så att det arbetet skall gå vidare och vara en bas för att man skall kunna gå utanför det nordiska samarbetet och med mera informell samordning mobilisera resurser för gemensamma insatser i vår omvärld. Då krävs det naturligtvis en del bassamverkan inom ramen för det nordiska samarbetet. Det är också min erfarenhet att detta fungerar bra. Vi har lätt att nå varandra, och vi har många gemensamma uppfattningar som vi driver via det nordiska samarbetet. Vi träffas som miljöministrar och pratar t.ex. igenom hur vi skall ställa oss i samband med de svavelförhandlingar som för närvarande pågår i Genève inom ramen för ECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa. Det är en självklarhet för oss att vi samordnar oss våra nordiska intressen när vi ändå träffas på nordisk basis. Det är detta som kallas ett informellt samarbete. Det är väl utmärkt, och det handlar inte bara om vår egen närmiljö utan om hela Europa och om hur vi skall agera i UNCED, alltså på global basis. Det är så vi skall utnyttja det nordiska samarbetet. Då får det ännu bättre effektivitet än om man ägnar sig bara åt de frågor som kan betalas inom en mycket snäv budget på 650 miljoner s.k. starka danska kronor.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

Herr talman! Det här betänkandet kan man kanske också kalla för ett normalt s.k. avslagsbetänkande som har samlat upp 20 motioner från den allmänna motionstiden. Det finns 27 yrkanden som har avslagits, men ett yrkande har faktiskt lett till ett tillkännagivande. I flera fall avslås motionen med hänvisning till pågående utredningar, och då särskilt Lokaldemokratiutredningen. Vi kan alltså förvänta oss att många av dessa frågor kommer tillbaka. Efter att mitt parti i många år har drivit frågan om att de skiftarbetande och andra med oregelbunden arbetstid måste få bättre lagligt stöd för ledighet för förtroendeuppdrag är det bara för oss att nu glädjas åt att frågan har fått ett fall framåt. Om vi vill hjälpa till att vitalisera den kommunala demokratin måste alla kommunmedborgare verkligen ha en riktig chans att delta i kommunala sammanträden vare sig dessa ligger på dagtid eller kvällstid. Som lagen nu är skriven har inte alla i praktiken denna självklara rättighet. Om man t.ex. skall jobba natt före ett fullmäktigemöte har man inte haft laglig rätt att vara ledig från jobbet för att kunna sova den natten. Skall man delta i fullmäktige måste man alltså göra det på den tid då man skulle ha sovit. För den nattarbetande får detta samma effekt som om man skulle ha förlagt fullmäktigemötet till natten för de dagtidsarbetande. Samma problem uppstår givetvis också om skiftarbetet inträffar på natten efter fullmäktigemötet. Det är heller inte alldeles ovanligt att en del ledamöter lämnar fullmäktige som pågår sent på kvällen för att de skall gå till ett nattskift som de inte fått ledigt från någon timme. Dessa förhållanden är givetvis inte bra för den kommunala demokratin. Den nu uppkomna viljan hos utskottet att försöka hjälpa till med att lösa dessa problem måste också betyda att vi tar oss en funderare på principen om ersättning för förlorad arbetsförtjänst och om sammanträdesarvoden. Om jag förstått Lokaldemokratiutredningen rätt är man beredd att slopa kommunernas skyldighet att ge ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Skälet till detta uppges vara att arvodena för dem som inte har ett arbete har en tendens att gå ner när kraven på ersättning för förlorad arbetsförtjänst ökar. Men om människor får ledigt på till mötet angränsande arbetstid uppstår risken att man i alla fall inte ansöker om sådan ledighet av privatekonomiska skäl. I stället sitter man trött och eländig på det kommunala mötet. Jag måste säga att jag är mycket skeptisk till avskaffandet av ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ett sådant avskaffande hjälper inte den kommunala demokratin. När det gäller frågan om att se över rätten till ledighet för kommunalt förtroendevalda fick jag ett positivt svar av civilministern så sent som i tisdags. Detta tyder på att en långhalning av frågan kanske kan undvikas. Självfallet är jag inte nöjd med sakernas tillstånd ute i kommunerna i fråga om den lokala demokratin. När det gäller de små partiernas arbetsvillkor kan viktiga förändringar och förbättringar ske. I och med målstyrningsmodellerna blir arbetet i nämnder och styrelser allt viktigare. I en del nämnder och styrelser räcker inte småpartiernas representation till för att de av egen kraft skall kunna nå in i alla viktiga nämnder och styrelser. Möjligheten för fullmäktige att bevilja en förtroendevald rätt att delta i nämndmöte och få sin mening antecknad i protokollet finns enligt 4 kap. 23 § kommunallagen. Men möjligheten utnyttjas alltför sällan. I en kommun med många småpartier kan den situationen uppstå att en rätt stor del av befolkningen saknar företrädare som har möjlighet att djupare tränga in i frågorna. De får nöja sig med att delta i beslut om rambudget och övergripande mål som behandlas i fullmäktige. Jag vill med detta markera att jag känner sympati för Harriet Collianders reservation 2 vad avser mom. 9. Jag sade att jag är långt ifrån nöjd med den kommunala demokratin. Den tycks, anser jag, vara på väg att spåra ur i en rad avseenden. Till de problemen finns det anledning att återkomma när vi behandlar frågor om den lokala demokratin. Jag tror att vi här i kammaren kommer att få många rejäla debatter om vart vi är på väg när det gäller folkstyret när aktuella propositioner kommer. Det som oroar mig mest är nog att kommunalt anställda i allt större omfattning känner rädsla för att på sin fritid delta i politisk verksamhet, särskilt -- naturligtvis -- om det i denna verksamhet ingår kritik mot kommunens politik. Med individuella lönesystem och en friare tillämpning av LAS samt med mindre av regleringar av behörighetsvillkor för olika tjänster har den kommunala maktelitens ställning stärkts. Kraven på lojalitet gentemot kommunen som arbetsgivare har spritt en iskall vind på de kommunala arbetsplatserna, som ofta är de största arbetsplatserna i kommunerna. Den kommunalpolitiska debatten blir därmed dämpad. Ibland tystnar vissa anställda helt. Likheterna med forna tiders brukspatronsvälde är ibland påtagliga. En del offentliganställda frågar sig om de över huvud taget törs protestera mot försämringar om de vill ha sina jobb kvar. Självfallet skall anställda vara lojala mot beslut som fattas i demokratisk ordning -- i den meningen att de skall fullgöra det jobb som åläggs dem. Men denna lojalitet får inte drivas därhän att en offentliganställd inte kan vara kritisk mot moderat politik i moderatstyrda kommuner och mot socialdemokratisk politik i socialdemokratiskt styrda kommuner. Man kan fråga sig i vilka kommuner som t.ex. vänsterpartister skall söka offentliga tjänster om den här ordningen utvecklas. I så fall får vi i vårt parti försöka få makten i t.ex. Pajala, och sedan får vi väl flytta dit. I den privata sektorn kan man ju numera få sparken om man i sin politiska gärning som förtroendevald tar upp synpunkter som är kritiska mot den egna arbetsgivaren. Ett förfärande exempel i det här avseendet är det som har inträffat vid Värö Bruk. En av våra partimedlemmar med kommunalt förtroendeuppdrag har nämligen avskedats på grund av att man ansett att han i sin politiska gärning har varit illojal mot företaget. Detta är fullständigt oacceptabelt. Ännu sämre blir det naturligtvis om detta sprider sig till den offentliga sektorn. I föreliggande betänkande behandlas en motion om kommunalt vårdnadsbidrag. Den motionen har avstyrkts. Naturligtvis är jag i det avseendet överens med utskottets majoritet. Däremot finns det skrivningar som är förhållandevis positiva till det kommunala vårdnadsbidraget. Men det kommunala vårdnadsbidraget kommer inte att innebära en lösning på de problem som man härmed tror sig kunna lösa. Detta har jag markerat i ett särskilt yttrande.

Herr talman! Vi har här att behandla ett antal motioner från den allmänna motionstiden. De allra flesta av dem avstyrks av utskottet med hänvisning till den fortsatta beredningen av Lokaldemokratiberedningens betänkande. Jag tycker att det ändå finns skäl att något kommentera de meningsskiljaktigheter som har dykt upp i utskottet. Den kommunala självstyrelsen är en av hörnstenarna i den svenska demokratiska modellen. För att den skall fungera krävs det bl.a. att vi riksdagsledamöter inte i onödan petar i detaljer på områden där de kommunala politikerna bäst känner till vardagen och detaljerna. Till de områdena hör självfallet nivån på det kommunala partistödet. Jag håller med Harriet Colliander och Ny demokrati om att partistöden bör reduceras. Jag har själv drivit den frågan i min hemkommun, Karlskoga kommun. Men det kan inte vara riksdagens sak att reglera nämnda nivå i Laxå, i Degerfors eller i Västerås. Självfallet ankommer det på den kommunala nivån att driva de här frågorna och att fatta erforderliga beslut. Snarare är det viktigt att vi politiker på alla nivåer -- såväl i landsting och kommuner som här i riksdagen -- lär oss att vi inte skall plottra i detaljer på områden som andra bättre kan sköta. Vissa partiers och politikers regleringsiver på alla nivåer har snarare bidragit till de problem som Sverige står inför. Till denna sjuka hör också detta med att sätta upp regler för andra -- regler som vi själva inte kan följa. Dit hör Ny demokratis förslag om förbud mot kommunal upplåning. Jag tycker att det vore både genant och litet löjeväckande om riksdagen fattade ett sådant här beslut. Nej, låt oss ta ut bjälken ur vårt eget öga innan vi petar i grandet i vår nästas. I och för sig tror jag att budgetunderskottet ganska snart skulle försvinna om vi lät kommunerna spara i landstingens budgetar och landstingen i riksdagens samt om vi sparade i kommunernas budgetar. Skämt åsido -- för att lättare kunna lösa problemen med prioriteringar bör vi snarare starkare betona sambandet och kopplingen mellan ansvar och befogenheter. Vill vi att kommunpolitiker skall ta ett större ansvar för sina budgetar krävs det att de har befogenheter att prioritera och att välja. Här är mycket gjort. Det nya statsbidragssystemet, utan en mängd specialregler, har gjort det betydligt lättare för de kommunala nivåerna att hitta de verksamhetsformer som passar just dem, inte statsbidragssystemen. Mot den bakgrunden är det, herr talman, beklämmande att vi i utskottet inte kunde komma längre i frågan om den kommunala vårdnadsersättningen. Att göra det möjligt för kommunal vårdnadsersättning vore att ge kommunpolitikerna ytterligare ett verktyg att välja på när de skall bevaka sina kommuninnevånares intressen och behov. Det innebär inte att det blir kommunal vårdnadsersättning i varje kommun. Det innebär att vi flyttar beslutanderätten till en nivå som har lättare att bedöma de lokala behoven. Det måste kännas konstigt för folkpartister i Örebro att de inte är betrodda att själva fatta de beslut som gäller barnomsorgen i Örebro. Att i andra sammanhang hylla subsidiaritetsprincipen men här säga att kommunfolket inte riktigt förstår detta går inte ihop. Det måste finnas väsentligare frågor för oss riksdagsledamöter att ägna oss åt än att peta och plottra i detaljer på den kommunala nivån. Vad gäller kommunala folkomröstningar tror vi att det är värdefullt att finna fler sätt för folkviljan att slå igenom, särskilt om vi skulle få fyraåriga valperioder. Bengt Hurtig tar upp möjligheten för fler att delta i det demokratiska livet. Det är ett viktigt och angeläget problem. Men det är ett problem som inte alldeles enkelt löses lagstiftningsvägen. Det är inte bara skiftarbetare som har de här problemen. Det gäller människor som har arbeten med lagackord, det gäller människor som jobbar där det är svårt att hitta ersättare. Det kan gälla barnmorskor, läkare och andra. Det gäller inte minst ensamföretagare. Här tycker jag att utskottet har stannat för ett bra förslag. Men jag tror att man i varje kommun måste titta på möjligheter att förlägga sammanträden och annat så att det går lätt att finna de praktiska lösningarna. Herr talman! Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är bra att vi kan underlätta för en grupp, nämligen skiftarbetarna, de med obekväma arbetstider. Sedan finns det andra åtgärder som kan vidtas för andra som har problem. Över huvud taget kan detta vara inkörsporten till en mer generös tillämpning av ledighetsreglerna för olika arbetstagare. Det förvånar mig faktiskt litet när Ola Karlsson lägger ut texten om hur viktigt det är att bevara det kommunala självstyret. Sedan 1991 har det faktiskt kommit en rad regler som mycket kraftfullt reglerar vad kommunerna skall göra. Det gäller inte minst den offentliga upphandlingen. Där har vi fått ett par propositioner som utvidgar reglerandet av upphandlingen kraftigt och ger en detaljreglering. Regelverket har blivit mycket mer omfattande och komplicerat. En annan sak är konkurrenslagstiftningen, där staten inte verkar ha särskilt stort förtroende för de kommunala politikernas möjligheter att upphandla affärsmässigt. Den principen gäller för övrigt för all upphandling. Skolpengen är ett annat exempel där man kraftigt styr kommunernas möjligheter på skolans område. Vi har också fått en nämnd för offentlig upphandling. I praktiken upplever sig nog kommunerna ha blivit mer reglerade under de senaste två åren.

Herr talman! Jag tror att det vore farligt att ta ifrån den lokala nivån ansvaret för partistödet. Vi har redan en reglering i kommunallagen som i grova drag talar om hur kommunen får hantera detta. Går någonting emot kommunallagen får man överklaga i varje kommun i den delen. Men det kan inte vara rimligt att vi i riksdagen tar över de kommunala politikernas ansvar på det här området och säger att i Laxå passar det med 20 000 kr per mandat och i Örebro med 40 000 kr. Det är frågor som bäst hanteras på den kommunala nivån. Vi har väldigt svårt att här i huset känna till vad som passar bäst på det ena eller det andra stället. Det är riktigt att det fanns ett antal regleringar gällande budgetbalans i den tidigare kommunallagen. Men de visade sig inte vara särskilt verkningsfulla. Det gick att gå runt dem genom att låna till investeringar, genom att justera avskrivningsregler och mycket annat. De regler som fanns innebar inte några särskilt stora garantier för bibehållen förmögenhetsmassa. Jag tror att vi måste lägga ansvaret på den kommunala nivån, på kommunpolitikerna, och koppla detta ansvar till en stark möjlighet för kommuninvånarna att också utkräva ett personligt ansvar genom en utökad möjlighet till personval i kommunala folkomröstningar. Där delar jag Harriet Collianders uppfattning.

Herr talman! Jag har i min motion om den kommunala demokratin påpekat att kommunerna på grund av den dåliga ekonomin tvingas skära ned även prioriterade områden som skola, barnomsorg och vård, och att detta givetvis gör att kvaliteten försämras. Dessutom har jag påpekat att det behöver göras en utvärdering av beställar och utförarorganisationernas inverkan på det politiska ansvaret och på ekonomin. Jag önskade också en utvärdering av checksystemet och skolpengen vad gäller riskerna för ökad segregering. Utskottet har i betänkandet hänvisat till de studier som Lokaldemokratikommittén har låtit göra. Kommittén anser för sin del att det är för tidigt att ha någon uppfattning om hur nya sätt att organisera och styra påverkar medborgarnas möjlighet till insyn och inflytande i den politiska processen. I ett särskilt yttrande från de socialdemokratiska ledamöterna i kommittén anmärks att direktiven till Lokaldemokratikommittén var så utformade, att mest tid har ägnats juridiska frågor och metoder för politiska och administrativa styrsystem. Demokratiproblemen har därför inte bearbetats grundligt. Det skulle vara skälet till att det i dag inte finns förslag till lösningar på dessa problem. Jag vill också hänvisa till en artikel i Aftonbladet nyligen där Margareta Norlin skriver att det är anmärkningsvärt att Lokaldemokratikommittén inte har utrett just medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande i den politiska processen, eftersom det faktiskt var just detta man enligt direktiven skulle göra. Det står på s. 5 i betänkandet att Lokaldemokratikommittén enligt direktiven har i uppgift att överväga olika åtgärder för att stärka den lokala demokratin. Jag håller med artikelförfattaren att det är en brist att detta inte gjorts. Som motionär vill jag ha svar på frågan när utskottet anser att det är möjligt att göra en bedömning av demokratifrågorna. Det är angeläget att det inte dröjer för länge, utan misstag måste snabbt rättas till. Vad gäller skolpengen säger kommittén att det av såväl internationella som svenska studier framgår att det finns tendenser till oönskade effekter i form av tecken på ökad segregation. Eftersom jag i min motion också har framfört problemet med ökad segregation vid införande av skolpeng, är det klart att jag blir mycket intresserad när även Lokaldemokratikommittén kommit fram till detta. I utskottets betänkande på s. 8 citeras ur kommitténs slutbetänkande. Det står där att ''det finns tendenser till oönskade effekter i form av tecken på ökad segregation''. Men utskottet har inga egna synpunkter på detta bekymmersamma konstaterande, utan man avstyrker min motion med en kort hänvisning till att de frågor som den berör har behandlats i kommitténs slutbetänkande. Det är beklagligt att utskottet tar så lätt på frågan, eftersom det är uppenbart att införandet av skolpeng i vissa områden redan har visat sig leda till ökad segregation. Dessutom har kommittén, såvitt jag kan finna, inte något förslag till hur dessa oönskade tendenser skall motverkas, utan man bara konstaterar att det finns tendenser till ökad segregation. Det är nu hög tid att vidta motåtgärder, men utskottet har inga kommentarer ens. Detta tycker jag är att nonchalera en mycket viktig fråga. Jag kan för dagen, herr talman, bara konstatera att jag får återkomma i denna fråga.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på den moderate ledamoten, som sägs företräda utskottet i den här debatten, finns det anledning för mig att göra ett par tillrättalägganden på några punkter. Det gäller framför allt vårdnadsersättningen. I utskottet hade vi en helt enig skrivning när det gäller utskottets bedömning. Där hänvisar vi till det generella statsbidragssystemet. Vi hänvisar till proposition 1993/94:11, som handlar om kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskilda förskolor och fritidshem. Vi hänvisar också till förslaget om statligt vårdnadsbidrag, som så småningom skall behandlas. Vi i utskottet har sagt att det är utskottets mening att frågan om den kommunala kompetensen i fråga om vårdnadsbidrag bör anstå till dess regeringen för riksdagen har presenterat det aviserade statliga vårdnadsbidraget. Motionen i fråga avstyrks därför. Någonting annat har utskottet inte sagt. Förutsättningen för att vi skulle bli eniga i utskottet var faktiskt att den här formuleringen kom till stånd och respekterades. För att det inte skall råda några tveksamheter på denna punkt vill jag understryka att utskottet inte gör några andra uttalanden i denna fråga. Jag vill också kommentera en annan punkt. Det gäller det avsnitt angående den kommunala kompetensen som handlar om formerna för kommunal verksamhet, dvs. i det här fallet kommunala företag. Jag vill understryka det som utskottet återigen skriver, nämligen att utskottet tidigare har uttalat hur viktigt det är att den kommunala verksamheten i största möjliga utsträckning bedrivs i nämndform.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 Utskottet delar den uppfattningen att utgångspunkten för organisatoriska överväganden bör vara verksamhetens speciella förutsättningar och den samlade kommunala nyttan. I debatten kan man ibland höra uttalanden som ger sken av att deltagarna inte har tagit del av de uttalanden som utskottet har gjort på den här punkten, nämligen att utgångspunkten skall vara att verksamheten skall bedrivas i nämndform.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
Herr talman! Eftersom Ylva Annerstedt nu förtydligar utskottets synpunkter, kan jag kanske få svar på mina frågor av henne. Min första fråga var: När anser utskottet att det är möjligt att göra en bedömning av demokratifrågorna? Min andra fråga var: Varför har utskottet inte ansett att det har funnits anledning att ha synpunkter? Kommittén anser ju att det finns tendenser till oönskade effekter i form av tecken på ökad segregation. Varför har inte detta ansetts så allvarligt att utskottet borde ha haft en synpunkt i frågan, i stället för att bara avstyrka motionen och hänvisa till kommitténs yttrande, särskilt som kommittén inte har något förslag till lösning?

Herr talman! Utskottet har ju behandlat de frågor som Sonia Karlsson tog upp just med hänvisning till kommitténs betänkande. Utskottet har funnit att de uttalanden som där görs är till fyllest.
Herr talman! Jag finner detta vara ett ytterst beklagligt yttrande av Ylva Annerstedt. Kommittén konstaterar bara att det har visat sig att det finns tendenser till ökad segregation. Men man har inget förslag till åtgärder, och det har inte heller utskottet. Enligt direktiven skulle kommittén se hur den lokala demokratin har utfallit. Inte heller på den punkten har man något svar. Det är bekymmersamt att utskottet anser att detta är till fyllest.
Herr talman! Som tidigare har sagts här i anförandena kommer det att anordnas en stor debatt om regeringens förslag när det gäller demokratifrågor. Utskottet avvaktar därför de förslag som regeringen kommer att lägga fram.
Herr talman! Jag ställer mig självfallet bakom utskottets hemställan också när det gäller det kommunala vårdnadsbidraget. Jag beklagar om jag har trampat på ömma tår eller klivit över någon oskriven regel som jag inte riktigt har förstått. I så fall beror det på min ''färskhet'' i det här sammanhanget. Jag tycker ändå att det vore värdefullt om vi i det här sammanhanget -- precis som i alla andra sammanhang -- försökte koppla ihop ansvar och befogenheter och om vi lät den kommunala nivån fälla de avgöranden angående barnomsorgen som bara den kommunala nivån kan göra. Om möjligt kan man sänka beslutandenivån ännu mer genom en vårdnadsersättning som gör det möjligt också för den enskilda familjen att göra de prioriteringar som bara den kan göra.
Herr talman! Om Ola Karlsson hade för avsikt att driva dessa frågor i utskottet, borde han ha reserverat sig på den här punkten. Han vet mycket väl att det är ett framförhandlat ställningstagande som regeringen har kommit fram till. Det har framlagts förslag om hela familjepolitiken. I detta sammanhang är det fråga om att ge och att ta. Jag hade kanske kunnat driva en mer militant linje i utskottet, om det inte hade funnits någon överenskommelse i bakgrunden. Men utskottets bedömning är ju faktiskt enhällig. Det var inte utan konvulsioner som den enigheten kom till stånd.
Herr talman! Jag är medveten om att det inte var utan konvulsioner som enigheten uppnåddes. Jag är ändå väldigt glad över att få beskedet att regeringens överenskommelse uppenbarligen kommer att fullföljas när det gäller vårdnadsbidrag. Jag hälsar med tillfredsställelse att vi får se ett sådant förslag framåt våren.
Herr talman! Jag vill understryka att den överenskommelsen gäller ett statligt vårdnadsbidrag och ingenting annat.

Herr talman! Debatten har ju handlat ganska mycket om graden av detaljregleringar av kommunernas verksamhet. Den diskussionen är väldigt viktig. Man kan finna att det finns olika linjer. En del vill ägna sig åt tvångsregleringar, medan andra vill ge kommunerna möjligheter att inom vissa ramar ta självständig ställning. Vi skall givetvis inte ha någon barnomsorgsdebatt under behandlingen av ett KU-ärende. Men den kommunala kompetensen berörs ju klart i detta sammanhang. Precis som Ylva Annerstedt säger är vi helt eniga när det gäller utskottets skrivningar på den här punkten. Men jag vill också betona att rättsläget drastiskt har förändrats under de senaste åren genom det generella statsbidragssystemet. Även propositionen om kommunernas kompetens när det gäller entreprenörverksamhet -- vilken har antagits av riksdagen -- påverkar situationen. Om man historiskt ser tillbaka på de överklagningar som har gjorts, är i stort sett alla rättsgrunder undanröjda, utom möjligtvis de rättsgrunder som bygger på 1948 års kommunallag beträffande direkta bidrag. Men när det gäller barnomsorgsfrågorna är fältet relativt öppet. Det finns också en del fall -- t.ex. Stockholmsmodellen -- som kommer att behandlas i rättsliga instanser, enligt vad jag kan erinra mig. Rättsläget är alltså något förändrat. Sedan vill jag, när vi ändå diskuterar det kommunala partistödet, också passa på tillfället att ge uttryck för ett visst bekymmer över att kommunerna har varit mycket dåliga på att uppfylla lagens krav i fråga om grundstöd. Vi har tidigare bara haft ett mandatstöd. Men sedan ett par år tillbaka ställer vi också krav på kommunerna att införa grundstöd till partierna. Det är förfärligt få kommuner som har fullföljt lagens intentioner på den här punkten, vilket bara är att beklaga.
Herr talman! Jag begärde ordet närmast med anledning av Sonia Karlssons inlägg om behovet av utvärderingar. Jag delar i princip hennes uppfattning. Det har ju över huvud taget var ett försummat område på alla nivåer i vårt samhälle. Vi genomför reformer, sedan tror vi att allt är bra. Det tar sedan en förfärlig massa år innan vi tar itu med de brister som uppenbaras. Men frågan kvarstår om hur lång tid man skall låta förflyta från det att man har genomfört en reform till dess att man kan anse sig ha ett tillräckligt underlag för att göra en meningsfull utvärdering. En del av det som Sonia Karlsson påtalade är ganska nyligen genomfört. Det är då tveksamt om det finns ett underlag för att nu omedelbart ta itu med en utvärdering. Men att sådana fortsättningsvis skall komma till stånd tycker jag är helt självklart. Jag vill också erinra om att Riksdagsutredningen har behandlat dessa frågor, sett från riksdagens synpunkt. Ett förslag i Riksdagsutredningens betänkande är att riksdagens utskott i större utsträckning och mer systematiskt än hittills skall ägna sig åt utvärdering av de beslut som ligger inom respektive utskotts beredningsområde. Jag kan se framför mig att detta så småningom, när arbetsformerna har satt sig, kommer att bli en betydelsefull uppgift för riksdagens utskott. Sedan kan jag inte underlåta att säga något om den fråga som har hettat till litet grand, nämligen frågan om den kommunala kompetensen vad gäller vårdnadsbidrag. Ylva Annerstedt läste helt korrekt innehållet i utskottets betänkande. Man kan naturligtvis lägga betoningen litet olika. Konstitutionsutskottet har ju inte med sin skrivning för eviga tider avfärdat denna fråga från riksdagens bord eller från den allmänna debatten. Det står uttryckligen att denna fråga bör anstå. Den svävar alltså fortfarande över oss, och den kan naturligtvis komma att aktualiseras igen. Personligen har jag tyckt att frågan om vårdnadsersättning har varit väl så angelägen som andra frågor, därför att det är på det kommunala planet man kan se de gigantiska orättvisor som finns på det här området, dvs. att den ena familjen har sina barn i barnomsorgen, åtnjuter subventionerad barnomsorg och därmed kan jobba, slita och tjäna pengar. En annan familj med samma antal barn får inte plats för sina barn på barnstuga och får då bekymmer med att skaffa barnpassning etc. med minskade inkomster som följd. De åtnjuter inte den subventionerade barnomsorgen men får via skattsedeln betala omsorgen för de andras barn. Hur man från olika hålla kan se det här som ett rättvist eller önskvärt system har jag med stigande oro, när jag har lyssnat på debatten här i kammaren, försökt att förstå. Jag måste erkänna att jag inte har lyckats.
Herr talman! Jag tackar Bertil Fiskesjö för svaret, och jag håller med om att man visst kan fundera över hur lång tid som skall förflyta innan man gör en utvärdering. Men nu har ju ändå Lokaldemokratikommittén fått uppdraget att göra en utredning, och man har i vissa fall gjort det. Vad jag saknar är att man inte till viss del har följt upp hur kommunmedborgarna har uppfattat just de förändringar som har skett i kommunerna. Också den uppföljningen kunde ha ingått i uppdraget. Det var bl.a. det som jag efterfrågade.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

Herr talman! Detta är det argument som man vanligtvis kommer med från socialdemokratiskt håll. Det är inte på det sättet att det bara i en viss typ av kommuner råder brist på platser i barnomsorgen. Det gäller minsann alla möjliga typer av kommuner. För barnfamiljerna spelar det ju ingen som helst roll om de är misshandlade i den ena kommunen eller den andra. Det är den systematiska orättvisa som är inbyggd i systemet som jag har påtalat. Att man från den andra sidan har försökt att glida undan den debatten har jag tyckt varit djupt ohederligt.
Herr talman! Tredje vice talmannen har påvisat de stora skillnader som finns. Debatten har redan handlat om hur olika kommuner genom utbyggnad har löst barnomsorgsproblemen. Om man är missnöjd med hur ledningen i kommunen bygger ut barnomsorgen, tycker jag att man självfallet skall rösta bort den i valet. Det är den demokratiska ordningen i vårt land. Men det finns flera områden med stora skillnader i den kommunala servicen. I vissa kommuner har större vikt lagts vid somliga frågor, medan andra kommuner har lagt vikt vid andra frågor. Betyder tredje vice talmannens inlägg att han i flera fall förespråkar centralstyrning av den kommunala verksamheten?
Herr talman! Nu blir jag verkligen förvirrad, eftersom det jag har argumenterat för är precis tvärtemot vad Ylva Annerstedt ville beskylla mig för, dvs. minskad centralstyrning. Det har funnits kommuner som har försökt att rätta till dessa horribla orättvisor, men det har sedan blivit underkänt med hänvisning till den visserligen gamla kommunallagen. Jag instämmer i vad Ingvar Svensson sade, att det egentligen är mycket osäkert om kommunernas kompetens numera verkligen är begränsad på det sätt som kammarrätten och regeringsrätten tidigare har konstaterat. Det är tydligen så, att känslan för primär rättvisa mellan samma typ av barnfamiljer är mycket olika inom olika partier. Man kan bara konstatera att det finns de som struntar i dem som har det sämst, så att säga, och som vill fortsätta att gynna dem som redan är favoriserade. Men detta är i och för sig inget ovanligt fenomen.
Herr talman! Jag frånkänner inte alls behovet av centrala regler på vissa områden eller att vi här i riksdagen kan fastställa ramar för kommunernas verksamhet. Förslaget om en skyldighet för kommunerna att anordna barnomsorg är just ett uttryck för viljan att utjämna de skillnader som finns.
Herr talman! Vad jag här förordade var inte en utökad centralstyrning utan en utökad frihet för kommunerna. Förhållandena är olika i olika kommuner, och anspråken från familjerna är också olika. Vad jag ville var att understryka behovet av en vidare kompetens för de enskilda kommunerna att besluta för att komma till rätta med uppenbara och enligt min mening helt horribla orättvisor.

Herr talman! Jag har tolkat Sonia Karlssons motion om skolpengen m.m. som att hon begär en utvärdering av hur det har fungerat. Det är riktigt som utskottet säger, att den utvärderingen har Lokaldemokratikommittén gjort. Den har konstaterat att det finns tendenser till ökad segregering. På grundval av detta finns det naturligtvis anledning att föreslå åtgärder. Men det är inte det förslaget som Sonia Karlsson har fört fram i motionen. Det får vi återkomma till under den allmänna motionstiden. Regeringen har givetvis också möjlighet att ta initiativ. Vi har ända sedan diskussionen om skolpengen började varit på det klara med att detta kommer att leda till segregation. Därför har vi också hela tiden drivit kravet att detta system skall avvecklas. Den uppfattningen står vi givetvis fast vid. Bertil Fiskesjö talar om orättvisor. De som är hemma och inte har ett förvärvsarbete levererar heller inte in någon skatt till samhället. Den som förvärvsarbetar levererar in skatt, och då är det inte alldeles orimligt att man får tillgång till den service som kommunen kan ge.
Herr talman! Det är riktigt att jag begärde en utvärdering av skolpengen och riskerna för ökad segregering, Bengt Hurtig. Lokaldemokratikommittén har också sagt att den ser risker för oönskad segregering. Om man ser en sådan risk är den naturliga följden att föreslå åtgärder för att motverka det. Jag har tidigare haft och har ett stort förtroende för konstitutionsutskottet. Jag trodde att det skulle ta fasta på kommitténs yttrande och ha någon synpunkt på frågan. Det är onödigt att det dröjer ända fram till någon gång i vår, när en proposition läggs fram i ärendet, eftersom det redan är konstaterat att det finns tendenser till ökad segregering.
Herr talman! Bengt Hurtig försökte tolka mitt anförande som förord för något slags hemmafrubidrag. Det finns inte alls bland de exempel jag har i huvudet, och det är många, kan jag tala om för Bengt Hurtig. Det är fråga om föräldrar där båda jobbar och sliter. Men den ena föräldragruppen har sina barn i barnomsorg, och de blir omhändertagna om dagen. Den andra gruppen har inte fått in sina barn i barnomsorgen. De får ordna sin barnomsorg på annat sätt på alla möjliga sliriga vägar. Dessutom får de en extra kostnad för detta. Det blir alltså en trefaldig belastning. För det första får de inte tillgodogöra sig den subventionering som den kommunala barnomsorgen innebär. För det andra får de via sina skatter medverka till att betala omsorgen för de andra familjernas barn. För det tredje får de ur egen kassa försöka ordna barnomsorgen så som de hjälpligen kan. Det är detta som är det principiella problemet, Bengt Hurtig. Det går inte att fly undan, för det är verkligheten.
Herr talman! Jag förnekar inte att den som arbetar hemma lägger ner ett stort arbete. Det är fullt möjligt att det förhåller sig så, särskilt om man har många barn och ett stort hushåll. Men det är inte ett lönearbete som man levererar in skatt på. Det är det som är skillnaden. Denna analys har gjorts i flera omgångar. Sett ur samhällsekonomisk synpunkt är det enligt många bedömningar lönsamt att satsa på offentlig barnomsorg för dem som levererar in skatt.
Herr talman! Någon reda skall det väl vara i en debatt, Bengt Hurtig! Jag bemötte detta argument i mitt förra inlägg. Jag jämför jämförbara familjer och deras situation ur ekonomisk synpunkt. Sedan tillkommer alla andra besvär för de stackare som inte har lyckats att få plats för sina barn på barnstugorna och allt trassel med att försöka ordna barnomsorgen på annat sätt. Menar Bengt Hurtig att de föräldrar som har barnomsorg är värdefullare ur samhällets synpunkt och betalar mer skatt till samhället än de föräldrar som inte har barnomsorg, men som jobbar precis lika mycket och betalar precis lika mycket skatt? Någon reda får det väl ändå vara i debatten i sådana här frågor, Bengt Hurtig!
Herr talman! Självfallet kan vi finna sådana situationer där människor arbetar hemma och har en inkomst som de betalar skatt på. Men de människor som i första hand kommer att tjäna på detta system är de som arbetar hemma och inte har ett förvärvsarbete.

Herr talman! Om väljarna i kommunerna skulle välja den metod som Catarina Rönnung här anvisade, nämligen att rösta bort de beslutande i de kommuner där man inte har fullständigt utbyggd barnomsorg, hade väljarna under de senaste 20 åren fått rösta bort alla fullmäktigeförsamlingar i riket. Sedan gör Catarina Rönnung precis samma konstifika sammanblandning som Bengt Hurtig nyss gjorde. Hon blandar ihop olika saker i en härlig röra. Låt mig ta det konkreta exemplet med en ensamstående mamma som måste jobba och som inte får in sitt barn på ett barndaghem. Hon jobbar och sliter, och hon betalar skatt till andra barns subventionerade omsorg. Hon får försöka att ordna sin barnomsorg så gott det går. På vad sätt skulle hon vara sämre ställd om hon hade en kommunal vårdnadsersättning? Då hade hon ju chansen att åtminstone få litet hjälp med att finansiera den barnomsorg som kommunen inte har ställt upp med. Det är ju i det läge som nu råder som denna ensamstående mamma -- vilket jag tidigare utförligt redovisade -- blir tredubbelt diskriminerad!

Herr talman! Jag skall börja med att citera en ledamot som jag sällan har anledning att citera. Dels för att jag sällan är överens med honon, dels för att han brukar vara så bra själv på att få ut sina olika åsikter. Hans namn är Bert Karlsson. Citatet kommer från en två veckor gammal motion som heter Kosing till kommunerna. Jag tycker att det har varit för litet uppmärksamhet kring den. Så här skriver Karlsson: I kommunerna råder för närvarande stor brist på pengar. Kommunerna klarar inte längre att upprätthålla en rimlig verksamhet för medborgarna. Det drabbar särskilt barn och gamla. De lagstadgade skyldigheterna kan inte bedrivas på rimlig nivå. Karlsson fortsätter så här: Kommunerna har, trots den rätt till självbestämmande som följer av grundlag, av regering och riksdag bundits till händer och fötter. Till att börja med skulle det vara intressant att höra om Bert Karlsson har med sig sitt parti när det gäller den här motionen. Mot den här bakgrunden tycker jag att Bert Karlsson borde kunna tänka sig att stödja vårt förslag i det nu liggande ärendet, dvs. regeringsförslaget att man skall bestraffa kommuner som utövar sin självbetämmanderätt och väljer att höja skatten hellre än att dra ner på äldreomsorg och barnomsorg. Jag vill också vända mig till Lennart Hedquist som själv har en lång erfarenhet som kommunpolitiker. Jag vill fråga om det verkligen är så att kommunpolitiker i genomsnitt är dummare än vi rikspolitiker. Är de mindre demokratiskt valda? Har vi verkligen rätt att omyndigförklara dem på det sätt som ni vill göra med det här förslaget? Jag tänker ta den moderata ordföranden i kommunstyrelsen i Haninge som exempel. Hon heter Marietta de Pourbaix-Lundin. Inför fullmäktiges budgetmöte kommande måndag har hon föreslagit en kronas skattehöjning. Det skulle ge kommunen ungefär 60 miljoner kronor i ökade inkomster. Det är inkomster som är absolut nödvändiga för att Haninge över huvud taget skall kunna överleva på ett rimligt sätt. Det straff som regeringen vill utmäta åt Haningepolitikerna, inklusive den moderata kommunstyrelseordföranden, är att den omedelbart tar tillbaka 19 av dessa 60 miljoner kronor. Då skulle jag vilja fråga Lennart Hedquist vad syftet med det här straffet är. Är det att Marietta de Pourbaix-Lundin skall känna ånger över att hon har handlat fel? Är det ett gammalt hederligt moderat straff eller är det något annat syfte med det hela? Tycker Lennart Hedquist att Haninge helt enkelt inte behöver dessa 19 miljoner? Jag tycker också att vi skulle kunna göra tankeexperimentet att vi vänder upp och ner på regeringens förslag. Vi kan tänka oss att kommuner och landsting, t.ex. genom sina förbund, beslutar sig för att ta ifrån staten skatteinkomster om vi här i riksdagen skulle hitta på att höja våra skatter, momsen, inkomstskatten eller något sådant. Ur ren konstitutionell synpunkt är tanken inte alldeles orimlig. Den kommunala självbestämmanderätten är grundlagsfäst, likaväl som vår rätt att beskatta svenska folket. Jag vill också vända mig till socialdemokraterna. Jag ser att det finns ett par stycken närvarande i kammaren. Ni skriver i ert särskilda yttrande att ni inte anser det meningsfullt eller ändamålsenligt att opponera mot de detaljförändringar som nu föreslås inom ramen för det system som ni ogillar och ej heller medverkat till att införa. Jag kom att tänka på Frank Baude, en tidigare kollega till mig i Göteborgs kommunfullmäktige. Han representerade partiet KPML. När vi lade fram våra olika begränsade, sansade och väl avvägda budgetförslag brukade han kalla det för femörespolitik. Han sade att detta att över huvud taget lägga detaljförslag inom ramen för det kapitalistiska systemet var honom djupt främmande. Han ägnade sig inte åt sådana futtigheter. Det är kanske litet orättvist att dra så stora växlar på den här formuleringen, men jag hörde att Göran Göteborgs kommunstyrelse, i budgetdebatten där häromveckan tog upp just frågan om straffbeskattningen av de kommuner som tvingas att höja skatten. Han ville ta ner finansminister Wibble för att försöka tala henne till rätta. Han betraktade uppenbarligen inte detta som ett detaljförslag. Jag kan försäkra att för Göteborgs kommun, i den situation som vi befinner oss i, är 100 miljoner kronor faktiskt inga detaljer. Det är väsentligheter. Jag vill alltså fråga socialdemokraterna om man skall tolka det här yttrandet som en signal även för fortsättningen. Är det ointressant att nu försöka pressa en i grunden felaktig regeringspolitik ett litet snäpp i rätt riktning för att skapa några flera jobb eller åstadkomma en litet mera rättvis fördelning? Skall vi vänta fram till valet och låta skutan gå i sank för att sedan vinna valet och då börja tänka efter hur vi skall få henne upp till ytan igen? Med detta vill jag yrka bifall till min meningsyttring till finansutskottets betänkande.

Herr talman! Det ärende vi nu behandlar har egentligen sin ursprungliga grund i den omfattande avreglering av kommunerna som gjordes när de specialdestinerade statsbidragen avskaffades och ersattes av ett generellt statsbidrag.

Borttagandet av de specialdestinerade statsbidragen innebär möjligheter för kommunerna att söka nya lokalt anpassade lösningar utan de låsningar som de tidigare statsbidragsreglerna innebar. Därför har de av riksdagen gjorda regeländringarna i grunden varit av avgörande betydelse för mycket av det positiva förändringsarbete som nu pågår och som innebär ett bättre resursutnyttjande i kommunsektorn. Medborgarna får nu mer service för en given summa pengar. Samtidigt har som bekant dessa ändringar plus ett stort antal andra riksdagsbeslut, inte minst i samband med de två krisuppgörelserna, lett till att en rad ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn blivit nödvändiga, särskilt under de första övergångsåren. Den tekniska utformningen av denna reglering kan självfallet diskuteras när det gäller detaljerna, men den sammanvägning som regeringen gjort kan anses rimlig. Dagens ärende gäller just den tekniska utformningen av denna ekonomiska reglering inför 1994. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan härvidlag. Vänsterpartiet har passat på att i sin meningsyttring ta upp en fråga som vi redan behandlat och beslutat om i kammaren, nämligen att de kommuner och landsting som inte höjer skatten får en lägre neutraliseringsavgift. Det beslutet, som vi fattade i juni i år, har redan haft sin effekt. Det tillhör undantagen att någon höjer skatten 1994. Johan Lönnroth tog upp Haninge som exempel. Det är ett specialfall där en skattehöjning kanske är mer eller mindre oundviklig. Men att mena att det skulle vara orimligt av riksdagen att uppmuntra kommuner i övrigt att hålla oförändrad skatt har jag mycket svårt att förstå. Vänsterpartiet menar tydligen att den regel som vi redan har fastställt skall hävas nu, i ett läge när kommunerna redan fattat beslut om sin budget och fastställt sina skattesatser. När Johan Lönnroth någon gång, i likhet med andra, skall skriva ner sina minnen om sin tid som v-riksdagsman kommer han rimligen att berätta om hur ologiskt det kändes att som ekonom försvara en sådan linje. Samtidigt kommer han att uttrycka sin glädje över att den typ av förslag som syftade till att fördröja ett nödvändigt förändringsarbete i kommunsektorn blev nedröstat här i kammaren.

Herr talman! Lennart Hedquist är vänlig nog att tro att jag känner mig så märkvärdig att jag skulle skriva mina minnen. Jag betvivlar att jag någonsin kommer att göra det. Om Lennart Hedquist funderar på att snart börja skriva sina minnen -- det kanske kan vara lämpligt efter nästa val -- skulle det vara intressant att se vad han skriver om det stolta moderata programmet, om de stora skattesänkningarna som skulle genomföras, vad som skulle hända med arbetslösheten och annat sådant som stod i regeringsförklaringen. Jag skall inte fördjupa mig i det. Vi kan ta diskussionen om vad vi skall skriva i våra memoarer vid något annat tillfälle. Det är riktigt som Lennart Hedquist säger, att principbeslutet fattades redan i våras. Vi anser dock från Vänsterpartiets sida att detta är ett så principiellt viktigt ingrepp, detta straff man lägger på kommunpolitiker som i god demokratisk ordning har beslutat sig för att höja kommunalskatten därför att det är nödvändigt. Det tycker vi är så principiellt viktigt att vi fortsätter att opponera oss mot det. Det formella beslutet om lagen fattas ändå i dag. Lennart Hedquist talar om avreglering. Detta är ingen avreglering. Ni håller på att införa ett system med straff för kommuner som i god, traditionell kommunal självstyrelseanda fattar ett beslut om att sätta kommunalskatten på en viss nivå. Det är principiellt förkastligt och ett uttryck för en moderat centralstyrning av kommunerna.
Herr talman! Johan Lönnroth talar om att straffa kommuner. Jag tror att han har anledning att gå tillbaka och se vad detta ärende egentligen handlar om. Det handlar om att ge de kommuner som inte höjer skatten en lägre neutraliseringsavgift. Det går i detta läge att räkna ut vad neutraliseringsavgiften skall bli. Regeringen har kommit fram till att de kommuner som väljer att inte höja skatten får en lägre neutraliseringsavgift. Det är ett sätt för staten att i detta samhällsekonomiska läge uppmuntra kommunerna att inte höja skatten utan fortsätta ett samhällsekonomiskt nödvändigt förändringsarbete. Det kallar Johan Lönnroth i dag för straff. Jag tror faktiskt att Johan Lönnroth, som ekonom, om ett antal år kommer att inse att det var nödvändigt.
Herr talman! Lennart Hedquist använder orden Om Lennart Hedquist någon gång skriver sina memoarer hoppas jag att han inte använder dessa för vanligt folk totalt obegripliga uttryck. Det är ganska enkelt att konstatera att det handlar om ett straff. Möjligen kan man säga att de kommuner som inte höjer skatten får rabatt på de böter som ni utdömer för dem som gör det. Att det handlar om straff är fullständigt entydigt. Varje praktiskt verksam kommunalpolitiker som ser hur det fungerar, inte minst politikerna i Haninge, upplever det otvivelaktigt som ett straff och ingenting annat.
Herr talman! Jag håller med om att vi kanske inte skall använda konstiga uttryck. Johan Lönnroth bör ändå kunna medge att det inte är fråga om något straff. Det är faktiskt fråga om en belöning till de kommuner som inte höjer skatten. De får betala in en lägre summa pengar till staten än vad de annars skulle ha fått göra.

Herr talman! Johan Lönnroth uppfordrar de socialdemokratiska ledamöterna att ha synpunkter i denna fråga. Det kan vi väl ha, för ordningens skull. Men Johan Lönnroth känner väl till vår inställning. Vi har i tidigare sammanhang yrkat avslag på regeringsförslaget i denna del. Vi har dock inte funnit det meningsfullt att aktualisera frågan på nytt i detta sammanhang. Det är kört, om jag får uttrycka mig slarvigt, både av tidsskäl och av andra skäl. I så måtto håller jag med Lennart Hedquist. Det är inte mycket jag håller med honom om. Men jag håller med honom om att det tidsmässigt är över för denna gång. Jag studsade till litet när Johan Lönnroth talade om sin tidigare kollega Frank Baude. Jag förstod sedan att han menade tidigare kollega i fullmäktige i Göteborg. Jag förstår Johan Lönnroths reaktion. Jag har också mött Frank Baude i debatter. Jag kan försäkra att det sista kommatecknet inte var med där. Det var bastanta skivor. Det var inte någon femörespolitik. Men detta är inte femörespolitik. Det handlar om miljoner. Därför har vi tidigare mycket bestämt talat om vad vi anser. Det finns, som sagt, inte skäl att nu ta den debatten en gång till. Vi kommer att fortsätta den i andra sammanhang.
Herr talman! Arne Kjörnsberg kommer med argumentet att det skulle vara kört. Som jag redan tidigare nämnt kommer Haninge kommun att fatta sitt budgetbeslut på måndag. Jag tror inte att Haninge kommun upplever att det är kört. Såvitt jag har förstått har representanter för Haninge kommun upprepade gånger varit hos finansministern och begärt dispens från detta straff. Hittills har de fått nej. Jag tror det skulle vara oerhört väsentligt för Haninge kommun om riksdagen i dag fattade ett annat beslut än man gjorde i våras. För några veckor sedan väckte ni, Arne Kjörnsberg, en särskild motion med anledning av att det hade hänt dramatiska saker med arbetslösheten under sommaren. Det betyder rimligen också att frågor av detta slag måste kunna omvärderas och omprövas. Det som har hänt under sommaren har kanske främst varit att kunskapen om den djupa kommunala krisen har blivit starkare. Varför inte ändå tro våra borgerliga kolleger om gott, så pass att de kan tänka igenom denna fråga en gång till.
Herr talman! Det sista först: Jag har inga sådana förhoppningar. De borgerliga har bestämt sig för att detta är jättebra. Kommunerna skär ner på sin verksamhet, avskedar folk osv. Jag har inga förhoppningar. Det är därför vi i stället lägger fram förslag. Johan Lönnroth, som är mycket pliktmedveten, har naturligtvis läst vår stora ekonomisk-politiska motion bl.a. med anledning av vad som har hänt. Då har Johan Lönnroth självfallet noterat att vi har alla förslag för att möta det största problemet som finns i kommunerna och landstingen just nu. De tvingas av ekonomiska skäl avskeda folk. Det leder i sin tur till att vård och omsorg blir sämre, förutom att det leder till att människor blir arbetslösa och får ekonomiska problem. När den första vägen har varit stängd, försöker vi att lösa problemet på annat sätt. Den frågan är inte slutbehandlad, Johan Lönnroth. Den skall finansutskottet diskutera under de kommande dagarna och troligen fatta beslut om nästa vecka. Sedan skall kammaren besluta den 15 december. Där har vi fortfarande förhoppningar. När det gäller den andra frågan är det som att springa rakt in i betongväggen, för de borgerliga har bestämt sig. Därav vårt ställningstagande att inte i detta sammanhang på nytt ta upp den frågan.
Herr talman! Jag väljer att tolka det sista som Arne Kjörnsberg säger som positivt, att ni fortfarande ändå har förhoppningar om att det skall vara möjligt att påverka den borgerliga politiken. Jag har läst er stora ekonomisk-politiska motion mycket noggrant. Det finns många inslag i den som Vänsterpartiet står bakom. På många punkter handlar det om att ni i princip upprepar förslagen från i våras. Ni måste uppenbarligen innerst inne tro att det skall vara möjligt att få de borgerliga partierna att tänka om. Jag noterar det Arne Kjörnsberg säger i positiv anda, att Socialdemokraterna inte har gett upp. Ni anser inte att det är att springa in i betongväggen. Ni tror på att det skall vara möjligt att samtala om förändringar i den ekonomiska politik som de borgerliga partierna på det stora hela taget fastställde redan i våras.

Herr talman! För att inga missförstånd skall råda, Johan Lönnroth, vill jag säga följande. Mitt litet slarviga uttryck, att det är som att springa in i betongväggen, syftade på den delen där regeringspartierna, med understöd av Ny demokrati, har bestämt sig för att straffa kommunerna om de höjer skatten. Jag håller med om att man kan använda uttrycket straffa. Det var i den delen jag sade att det var som att springa in i väggen. I övrigt har vi inte gett upp. Vi har ett uppdrag från våra väljare att göra det så bra som möjligt eller det minst dåliga. Vi fortsätter att sträva efter det. Vi är inte så deterministiska att vi låter situationen rulla i väg och tror att problemen skall lösas av sig själva -- eller hur de nu skall lösas. Vi vill göra vad vi kan. Det kan jag försäkra Johan Lönnroth om. Jag är säker på att hans replik i den delen bara hade avsikten att få mig att ställa mig upp och säga detta. Johan Lönnroth vet ju vad vi tycker sedan tidigare. Härmed är det sagt. Låt oss ta det som en utgångspunkt för vidare arbete i finansutskottet.
Herr talman! Johan Lönnroth och Arne Kjörnsberg verkar båda vara företrädare för linjen att det nödvändiga förändringsarbetet ute i kommuner och landsting åtminstone tills vidare skall upphöra. De åberopar arbetsmarknadsläget. Det verkar vara de obotfärdigas förhinder. Arne Kjörnsberg tillhörde ju den majoritet här i riksdagen som under hela 80-talet fördröjde denna nödvändiga förändring av kommunsektorn. Nu genomförs den. Den hade kunnat genomföras i ett bättre arbetsmarknadsläge. Det bör understrykas att det pågår mycket kraftfulla arbetsmarknadspolitiska insatser samtidigt som kommunerna genomför dessa förändringar. De leder till att de kommunanställda som i denna process i vissa fall får söka efter ett nytt arbete genom arbetsmarknadsåtgärder får tillfälle att genomgå utbildning och få del av kompetenshöjande insatser. Det gör att de i ett kommande bättre arbetsmarknadsläge står mycket bättre rustade att göra insatser inom t.ex. den privata tjänstesektorn eller i industrin. Det är gynnsammare för oss i det samhällsekonomiska uppbyggnadsarbete som pågår.

Herr talman! Herr Hedquist säger att det nödvändiga förändringsarbetet i kommunerna kunde ske i ett bättre arbetsmarknadspolitiskt läge. Det är sant -- det är verkligen sant. Mellan 600 000 och 700 000 människor står utanför arbetsmarknaden. Men ni framhärdar ju! Ni bryr er inte om det. Ni vidtar åtgärder så att kommuner och landsting det kommande året uppskattningsvis kommer att tvingas att avskeda mellan 25 000 och 35 000 personer. Resultatet av det blir bara att dessa personer går ut i öppen arbetslöshet eller att de får del av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Handen på hjärtat, herr Hedquist: det vore väl konstigt om man inte satte in kraftfulla åtgärder när arbetslösheten är så stor? Ni har inte ökat insatsernas omfattning i den takt som arbetslösheten ökat. Resultatet kommer alltså att bli att samhället -- staten -- kommer att få stå för dessa kostnader via Arbetsmarknadsfonden. Där finns inga pengar, så vi får låna de pengar som behövs. För att använda den tidigare moderatledaren Gösta Bohmans uttryck: Detta är verkligen rundgång. Det enda vi ''tjänar'' på förändringsarbetet är att människor hamnar i arbetslöshet och att vård och omsorg blir sämre. Vi socialdemokrater anser inte att det är ekonomiskt rationellt att göra på det sättet.
Herr talman! Det är oerhört viktigt att det arbete med produktivitetshöjning, effektivisering och nya lösningar som nu görs i kommunerna får fortsätta. Arne Kjörnsberg förespråkar att det arbetet skall avbrytas. Jag har sagt att det hade varit bra om detta förnyelsearbete hade skett under högkonjunkturen i slutet av 80-talet. Då hade vi stått bättre samhällsekonomiskt rustade nu. Att säga att kommuner och landsting kan avbryta detta jobb vore verkligen att driva förfallet vidare. I stället har man nu möjligheter att ge stora grupper utbildning och beredskap i form av kompetenshöjande insatser så att de kan stå väl rustade på en framtida arbetsmarknad. De åtgärderna vidtas ju. Ni socialdemokrater vill konservera nuvarande struktur i kommuner och landsting, och det tror jag faktiskt att man betackar sig för där.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Lennart inte tror sina egna partivänner ute i kommuner och landsting om att vidta rationella åtgärder, såvida han inte här i riksdagen genom ekonomiskpolitiska beslut tvingar dem att göra detta. Jag tror faktiskt Lennart Hedquists partivänner på kommunala och landstingskommunala befattningar om bättre, precis som jag tror mina egna partivänner om bättre. Vi behöver inte gå fram med piska. Jag noterar skillnaden. Det är uppochnedvända världen, herr talman. Jag har alltså större förtroende för att moderata kommunal och landstingsråd ute i landet är rationella och vidtar för medborgarna viktiga åtgärder än vad Lennart Hedquist har. Mycket skall man uppleva här i världen!
Herr talman! Nu är vi tillbaka till utgångsläget för min debatt med Johan Lönnroth. Det sker inte någon bestraffning av kommuner som höjer skatten. I motsats till vad regeringen redan anfört i budgetpropositionen utgår det i stället pengar till de kommuner som inte höjer skatten. Det är alltså fråga om en morot och inte om en piska, om jag skall använda det uttryck som Arne Kjörnsberg förde in i debatten.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att det inte är lätt att vara låginkomstpensionär i detta land i dag om man skall försöka planera framåt. Det är kanske inte lätt för någon i dagsläget att planera särskilt långt framåt beroende på alla de beslut, kontrabeslut och korrigeringsbeslut som gör att situationen för många människor blir väldigt osäker på många områden. En grupp människor som kanske är särskilt känslig när det gäller att oroas av ständigt nya förändringar är nog pensionärerna. Betänkandet handlar om förändringar vad gäller KBT. Jag vill ta upp tre olika frågor som jag tror kommer att skapa ytterligare orättvisor. För det första: Regeringens förslag till nya KBT regler kommer att medföra att det sker en omfördelning från rika pensionärer till fattiga. De som har hög pension har ofta en bra bostad och högre hyra. De kommer till följd av regeringens förslag att subventioneras med några hundralappar varje månad -- noga räknat med i medeltal 150 kr. De andra, dvs. de vi här i kammaren ibland kallar fattigpensionärer, kommer att förlora. För det andra: Det skall ske en omräkning av konsumentprisindex. Pensionärerna kommer inte att få full uppräkning av sina pensioner. Vem drabbar det? Också det drabbar i störst utsträckning pensionärer med ingen eller låg ATP.

I en del kommuner har man subventionerat med högre belopp och i andra med lägre. En del pensionärer kommer att få mindre och en del mer om regeringen fortsätter på den inslagna vägen vad gäller jämlikhetspolitiken. Vi i Vänsterpartiet tycker egentligen att man skulle ta bort bidragsgolvet och låta bidragstaket vara kvar -- gärna på den nivå som det ligger på i dag. Det kan naturligtvis kosta några miljoner extra. Vi begär i vår motion just en översyn av hur systemet slår, så att låginkomstpensionärerna inte skall drabbas av de olika förslagen. Vi begär alltså en konsekvensanalys av hur de föreslagna KBT-reglerna slår för låginkomstpensionärer. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till Vänsterpartiets motion, eftersom jag inte kunde delta i utskottets behandling och få en meningsyttring införd under mom. 1 och 2.

Herr talman! Berith Eriksson yrkade bifall till Vänsterpartiets motion. Den motionen innehåller ett krav att den nedre bostadskostnadsgränsen inte skall sänkas -- hon sade att den inte skall höjas utan bibehållas vid 150 kr. Den har under lång tid varit oförändrad, och motionsyrkandet är därför oförståeligt. Jag tror mot den bakgrunden att det är viktigt, inte minst för dem som sitter på åhörarläktaren, att jag går igenom vad ärendet innehåller. Vi talar om en förändring av KBT-lagstiftningen. Det gäller dels en ändring av statsbidragsreglerna för det kommunala bostadstillägget för pensionärerna, dels också i vissa fall följdändringar i bostadstillägget för pensionärerna.

Regeringen föreslår för det första att kommunerna även fortsättningsvis skall få statsbidrag med 70 % av sina utgifter för KBT, förutsatt att 85 % av bostadskostnaderna täcks av KBT. Procentsatserna är alltså helt oförändrade. För det andra föreslår man vissa ändringar av bostadskostnadsgränserna. De bidragsgrundande kostnaderna föreslås ligga mellan 150 kr -- precis som tidigare, Berith Eriksson -- och en övre bostadskostnadsgräns på 3 500 kr. Det innebär att den övre bostadskostnadsgränsen höjs med 500 kr. Det föreslås också bidragsändringar för att få till stånd en anpassning av de kommunala KBT reglerna inför en övergång 1995 till ett statligt system. Man föreslår därför att KBT inte skall få täcka mer än 90 % av bostadskostnaderna. För att få en mjuk övergång i de kommuner som har täckt upp till 100 % av bostadskostnaderna skall dessa kommuner inte få sänka sina KBT-kostnader mer än till 90 %. Alla de kommuner som har 90 % eller lägre procenttal måste behålla sin nuvarande täckningsgrad. Detta är vad som föreslås i propositionen. Man föreslår också att det särskilda kommunala bostadstillägget, som skall se till att ingen pensionär får det verkligt dåligt, dvs. att vi inte skall få några fattigpensionärer, skall ligga fast också under 1994. Berith Eriksson säger nu att vi gör en mycket orättfärdig förändring: Vi höjer KBT för dem som har höga inkomster, höga pensioner och hög hyra. Den samvariationen är dock inte helt enkel. De som har höga pensioner och möjligtvis också hög hyra får faktiskt inte så mycket i KBT. Det finns vissa avräkningsregler för detta. Dessutom hänger hög hyra och hög pension eller låg hyra och låg pension inte helt ihop med varandra. Gamla pensionärer som flyttar till nybyggda servicehus eller andra anläggningar får ofta höga hyror samtidigt som de har låga pensioner. Så ser vårt pensionssystem ut. Det är därför så viktigt att vi också har SKBT. Jag måste säga att jag tycker att förslaget är väl avvägt. Jag har suttit med i den utredning som arbetat med KBT-frågorna. Att snabbt och utan anpassning ändra ett kommunalt system till ett statligt går inte. Vi har här fått till stånd en bra avvägning. Jag yrkar bifall till utskottets och propositionens förslag och avstyrker Berith Erikssons yrkande. Som jag inledningsvis sade är det litet konstigt, eftersom hon kräver att bostadskostnadsgränsen på 150 kr skall förbli oförändrad. Det är vad som också föreslås i propositionen.
Herr talman! Nej, vi framhåller i motionen att vi kan tänka oss att golvet tas bort. Vi vill få till stånd en konsekvensutredning, som går igenom hur KBT reglerna kommer att slå bland pensionärerna. Jag förstår naturligtvis att det handlar om ett nollsummespel, en omfördelning mellan kommuner som har betalat ut mer och kommuner som har betalat ut mindre, för att skapa en situation där staten kan ta över denna bidragsgivning. Men har Moderaterna gjort någon utredning av hur det här slår mot de pensionärer som har KBT i dag?
Herr talman! I motionen yrkas faktiskt att man inte skall sänka bidragsgolvet. I utskottsskrivningen var man snäll och skrev att den nedre gränsen på 150 kr bör bibehållas. Vi behandlar nu årets ärende. Vad som sker nästa år vet vi inte så mycket om. Om man går över till ett statligt system måste man se på många olika delar, och det blir då konstigt med ett tillkännagivande om att 150-kronorsgränsen skall ligga fast för all framtid. Det är nog fråga om ett misstag, och jag tror inte att det är mycket att diskutera.

Herr talman! I detta betänkande om vissa socialförsäkringsfrågor behandlas bl.a.

Utskottet besvarar vår motion med att hänvisa till Merkostnadskommittén och HSU 2000. Jag tycker att det är litet märkligt, eftersom Merkostnadskommittén inte alls tog tag i denna fråga. Den presenterade ingen helhetslösning utan föreslog en mängd olika delåtgärder vars konsekvenser är mycket svåra att överblicka.

Vi vill också att man i detta sammanhang tar med alla de kostnadsökningar som har genomförts i den kommunala servicen. Vi anser att det är viktigt att få en ordentlig översyn av konsekvenserna för de här människorna av alla förslag och försämringar som har skett under de sista åren. I HSU 2000 finns absolut ingenting som motsvarar vårt motionskrav. Den kommitténs överväganden skall grundas på analys och värdering av i första hand tre olika finansierings och organisationsmodeller. Det handlar om en reformerad landstingsmodell, primärvårdsstyrd vård och obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Men det finns ingenting om att den utredningen skulle göra någon analys av hur de här grupperna av människor drabbats av de samlade merkostnader som de har fått med olika förändringar. Därmed, herr talman, yrkar jag i mom. 8 bifall till vår motion Sf231. Under detta moment finns också två socialdemokratiska motioner som föreslås bli avslagna med samma motivering.